Herr talman! Jag vill inledningsvis yrka bifall till reservation nr 1. Vi socialdemokrater kommer att lägga ned våra röster under punkt 3 och i detta sammanhang anmäla vårt särskilda yttrande, där vi närmare preciserar våra ståndpunkter kring vårt alternativ till anslagen inom detta utgiftsområde. Herr talman! Det är nu dags att behandla näringsutskottets betänkande nr 1, nämligen Utgiftsområde 24 Näringsliv . Dessutom behandlas i detta betänkande 16 motioner från allmänna motionstiden, däribland de motioner från S, MP, SD och V som tar upp utgiftsramarna inom detta utgiftsområde. Utgiftsområdet behandlar målet och inriktningen för näringspolitiken, anslagen till de olika anslagstyperna, bland annat till de myndigheter som hanterar näringsfrågor, frågor kring konkurrens, regelförenkling, statlig finansiering av företag, innovationsfrågor med mera. Betänkandet behandlar också förvaltningen av de statliga företagen, men i denna debatt kommer vi inte att ta upp de frågorna, då detta debatterades så sent som den 24 november i kammaren. Jag kommer inte att beröra det i detta anförande. Jag kommer inte heller att beröra innovationsfrågor i mitt anförande, utan dessa kommer att tas upp av ledamoten Nylund Watz i ett senare inlägg. Slutligen tar man i detta betänkande upp frågor om utrikeshandel samt handels och investeringsfrämjande. Herr talman! Jag noterar för jag vet inte vilken gång i ordningen att vi inte heller i år har äran att få diskutera näringspolitiken i ett allmänt perspektiv med vår näringsminister. Det har inte hänt en enda gång sedan alliansregeringen tillträdde att en näringsminister behagat närvara vid budgetdebatten. Det beklagar vi socialdemokrater djupt. Jag hade dock kunnat tycka att det varit okej om näringsministern hade varit anmäld men meddelat förhinder i sista minuten för att besöka Trollhättan eller diskutera Saabfrågan i någon mening. Jag kan lova Annie Lööf följande: Jag kommer med utgångspunkt i detta anförande att lämna in minst fem interpellationer till Annie Lööf. Vill inte Annie Lööf komma till kammaren får kammaren komma till Annie Lööf. Det är min slutsats. Jag tycker att det är beklagligt och korkat att hon inte kommer till kammaren när vi diskuterar viktiga frågor. Ett av löftena från talmannen Westerberg var att det skulle bli bättre på den fronten. Men när det gäller näringspolitiken och regionalpolitiken har vi inte sett något sådant. Det är väldigt beklagligt. Vi får nöja oss med att vi har en före detta minister med i denna debatt. Honom får vi återkomma till senare i något replikinlägg. Herr talman! Innan jag presenterar vårt förslag till en aktiv näringspolitik och kommenterar regeringens förslag kan jag inte låta bli att denna dag lämna några kommentarer till den näringspolitiska nyheten för dagen, nämligen Saabs konkurs. Självklart beklagar vi alla den situation som uppstått. Naturligtvis känner vi också djupt för situationen för de anställda. När nu en av de största aktörerna försvinner är det vanskligt att överblicka konsekvenserna för övriga delar av fordonsindustrin. Det är därför beklagligt att regeringen saknar visioner för svensk industri, i synnerhet fordonsindustrin, vilket riskerar Sveriges framtida konkurrenskraft. Många andra länders regeringar har varit betydligt mer intresserade av att söka konstruktiva lösningar i samverkan med fordonsindustrin, däribland Tyskland, Frankrike med flera. Vi är inte de enda som haft kriser i fordonsindustrin. Jag kan bara konstatera att även om också andra EU-länder har haft problem i sin fordonsindustri kan enbart Sverige ståta med en konkurs inom sitt land. Jag kunde inte låta bli att lyssna på den presskonferens som näringsminister Lööf hade i dag. Vad var det man hade att säga? Jo, man skulle åka till Trollhättan och lyssna in. Så hette det inte när Annie Lööf var hos oss i näringsutskottet. Då sade man sig ha en beredskap om det värsta skulle ske, nämligen konkursen. Jag bara undrar i denna debatt: Var finns den beredskapen i dag? Jag kan inte se någon. Svenska folket har inte fått veta något. Jag hoppas verkligen för regeringens trovärdighets skull att Annie Lööf har någonting att säga till de drabbade. Herr talman! För att gå in på dagens ämne: Vi kan återigen notera att den svenska borgerliga regeringen bedriver en förvånansvärt passiv näringspolitik. Jag har som riksdagsledamot haft ansvaret för dessa frågor i princip sedan 2007, och jag kan inte säga att jag nött ut denna talarstol genom att diskutera annat än budgetbetänkanden. Jag kan bara tolka det på två sätt. Det ena är att den tillträdande borgerliga regeringen år 2006 måste ha varit väldigt nöjd med den näringspolitik vi socialdemokrater hade bedrivit. Det andra är att man inte har några idéer. Mot detta kan man invända att det inte är inom näringspolitikens område man ska fatta de stora besluten utan på andra områden, till exempel skatteområdet eller socialförsäkringsområdet. Men när vi tittar på de områdena kan vi konstatera att man vill plottra lite här och lite där. Det är lite RUT-avdrag, lite ROT-avdrag och så lite restaurangmoms. Sedan har man klarat hela näringspolitiken. Det duger inte! Vad har man för besked till industrin, den privata tjänstesektorn, de sociala företagen och den ideella sektorn? I princip inget alls, för man vill ingenting på de här områdena. Vår socialdemokratiska inriktning för svensk näringspolitik grundar sig på behovet av företagsfrämjande, entreprenörskap och näringslivsutveckling samt av att främja samspelet mellan industrin och tjänstesektorn. Vi socialdemokrater ska bygga på insikten om betydelsen av värdeburen tillväxt och kunskapsbaserad ekonomi. Sverige måste konkurrera med hög kompetens och goda arbetsvillkor och inte med låga löner för att stå starkt i en globaliserad ekonomi. Den nuvarande tillväxten ska inte ske på bekostnad av framtida generationers möjligheter att leva ett gott liv. För att stå starkt i framtiden måste Sverige sträva efter en hållbar ekonomisk utveckling och ökad jämlikhet. Herr talman! Sverige behöver fler företag som kan välfärd, tillväxt och näringslivsutveckling. I detta kan nog hela kammaren instämma. Men vi socialdemokrater vill mer. För oss räcker det inte med lite plottriga insatser här och där. Vi vill ha en generell näringspolitik där inte bara en liten del av den privata servicesektorn kan få fördelar. Vi vill ha en servicesektor som kan anställa, expandera men också exportera. För detta, herr talman, krävs att den utredning som regeringen säger ska komma angående statliga insatser för företagsfinansiering nu verkligen kommer till stånd och att kammaren så snart som möjligt kan få en proposition att behandla. Det brådskar. Redan när regeringen tillträde år 2006 fanns ett antal utredningar. Man lade fram en proposition år 2010 där man bara kunde skrapa fram ett förslag. Det gällde företagsrådgivning. Sedan skulle man fortsätta utredandet. Det duger inte, herr talman, att en regering som anser sig ha ambitioner för att förbättra näringslivsklimatet inte kan återkomma till kammaren med konkreta förslag för hur man ska anstränga sig för att nå bättre företagsfinansiering. Ett område där denna regering har förhållit sig förvånansvärt passiv är forskning, innovation och branschprogram. Sveriges framskjutna plats i världsekonomin vilar på gemensamma investeringar i forskning och utveckling mellan staten och näringslivet. Men denna regering har snarast haft en beröringsskräck för att näringslivet ska vara inblandat i forskning och innovation. Man vill helt enkelt inte inse att för att företagen även långsiktigt ska kunna vara ledande och världsledande inom sina respektive produktionsområden krävs långsiktiga insatser vad gäller forskning och innovation. Vi socialdemokrater införde branschprogrammen som ett sätt att i praktiken och inte bara i de stolta talen bedriva en aktiv näringspolitik. Detta var enligt den nuvarande regeringen gammalmodigt och förlegat och gav ingenting. Vi kan nu konstatera att efter fem år med alliansregeringen frågar företagen fortfarande efter dessa. Något annat har ju inte kommit i stället. Det fanns säkert en del brister i branschprogrammen, men de lyfte fram respektive bransch på ett bra sätt. En befogad kritik mot dem var att de gällde endast traditionell industri. Vi menar därför att servicesektorn bör ha sådana program. Rimligen kan man ta fram ett sådant program vad gäller besöksnäringen. Vi har därför inom detta utgiftsområde förslagit 500 miljoner kronor per år för att inrätta strategiska arbetsformer med forskning och näringsliv för att stärka svensk konkurrenskraft.

Herr talman! En ansvarsfull politik handlar om att ta ansvar. För mig som miljöpartist är det ett ansvar inte bara för nuet utan också för framtiden. De beslut vi fattar i våra liv och tillsammans här i riksdagen påverkar inte bara oss själva utan också liv på andra platser och i framtiden. Vi lever i en tid med nya utmaningar som kräver nya lösningar. Utarmningen av naturresurser och ekosystem ökar. Enligt Naturvårdsverket är det till och med mycket svårt att skapa förutsättningar för att på sikt nå ett flertal av de miljötillstånd som miljömålen uttrycker. Arbetslösheten och de sociala klyftorna växer. Sedan Sverige fick en borgerlig regering 2006 har människor med de allra lägsta inkomsterna i fått det sämre, medan de som har de högsta inkomsterna har fått det bättre. De finansiella kriserna avlöser varandra. Den globala skuldkrisen har redan skapat ett mycket osäkert läge i världsekonomin, och det påverkar även oss i Sverige. Arbetslösheten bedöms öka från redan rekordhöga nivåer. Vårt samhälle behöver ändra färdriktning. Vad Sverige behöver är en politik som tar sig an de växande klimat och miljöproblemen, arbetslösheten, de ökande klyftorna och den ekonomiska oron. Det kräver helhetssyn. Det kräver mod och ledarskap. Herr talman! Vi i Miljöpartiet vill ta ansvar för framtiden och modernisera Sverige. För att klara detta behövs nytänkande. De olika politiska målen för ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet står inte mot varandra utan kan lösas tillsammans och är också varandras lösningar. Vi behöver en grön omställning och en modernisering av samhället där nya jobb växer fram i tjänstesektor och i miljöteknikföretag men även inom industrin. Genom investeringar i forskning och utveckling och genom investeringar i miljövänlig och efterfrågad infrastruktur som järnväg och bredband, i förnybar energi och i hållbara och energieffektiva bostäder, i ett gemensamt ansvarstagande för varandra inom skola, omsorg och hälso och sjukvård bygger vi ett samhälle som är starkt och rustat för framtiden. Ett dynamiskt näringsliv där människors kreativitet, skaparlust och vilja att ta ansvar för framtiden tas till vara skapar förutsättningar både för fler jobb och för en mer hållbar ekologisk, ekonomisk och social utveckling. Vi vill se en grön näringspolitik där entreprenörer, innovatörer och forskare ges ökat utrymme. Det ska vara lika självklart att starta företag som att söka arbete. Vi vill underlätta för människor att förverkliga en personlig dröm genom att starta eget. Vi vill förbättra villkoren för entreprenörskap och företagande genom att sänka kostnaderna för att anställa och genom att minska regelkrånglet. Industrin är också en nyckelaktör i denna omställning. Staten, näringslivet och fackföreningarna måste arbeta tillsammans för att utveckla industrin. Det handlar om att stimulera och stödja en utveckling av produktionsmetoder som använder mindre energi och eliminerar negativ miljöpåverkan. Det handlar om att hitta strategiska samarbeten, till exempel genom forsknings och innovationssatsningar och genom stöd till människor under strukturomvandlingar. Det handlar om att främja utvecklingen av miljöteknik och miljöteknikföretag. Miljötekniksektorn har med rätt stöd möjlighet att bli en stor framtidsbransch för Sverige. Herr talman! Företag med tio anställda eller färre utgör mer än 96 procent av det totala antalet företag i Sverige. De små företagen har en stor potential att bidra till moderniseringen och omställningen av Sverige till ett hållbart samhälle. För Miljöpartiet är det viktigt med en politik som gynnar entreprenörskap och innovation och som underlättar för nya företag att starta upp, utvecklas och anställa fler. Dagens småföretag kan bli morgondagens storföretag. Sveriges småföretagare har pekat ut den höga nivån på arbetsgivaravgiften och sjuklöneansvaret som två stora hinder för att utvecklas och anställa fler. Vi föreslår därför en permanent sänkning av arbetsgivaravgiften och ett slopat sjuklöneansvar för företag med upp till tio anställda. För att Sverige ska klara sig i en alltmer globaliserad värld med hårdnande konkurrens krävs att vi ständigt utvecklar och stimulerar den kunskapsintensiva industrin och tjänstesektorn. Vi vill därför i det närmaste fördubbla regeringens satsning på programmet Forska och väx. Även den sociala ekonomin fyller en viktig funktion i Sverige och kan tillgodose behov som varken den privata eller offentliga sektorn lyckas möta. En näringspolitik som inte stöder den sociala ekonomin kommer att vara onödigt sårbar och lämna många människor utan möjlighet att få ett arbete. Vi föreslår en ökad ram till Tillväxtverket för att fördjupa kunskapen om och arbetet med att stötta socialt företagande runt om i Sverige. Miljöpartiet vill också minska trösklarna för människor att pröva företagsidéer. Det vill vi göra genom att satsa på ett entreprenörskapsprogram i gymnasieskolan och ge Tillväxtverket resurser att hjälpa egenanställningsföretag att etablera sig och sprida kunskap om så kallad egenanställning. Herr talman! Under ett tidsbegränsat anförande är det svårt att hinna redogöra för alla Miljöpartiets förslag. Innan min talartid tar slut vill jag dock också ta upp vikten av tillgång till startkapital och vikten av ett jämställt näringsliv. Många människor som har kommit till Sverige från andra länder har erfarenhet av att driva företag. De skulle ganska enkelt kunna starta liknande företag i Sverige men hindras ofta på grund av brist på kapital och svårigheter att få lån. Miljöpartiet vill därför satsa på mikrokrediter till företag som startas av nyanlända svenskar. Kvinnor är i dag underrepresenterade bland Sveriges företagare. För varje företag som startades av kvinnor förra året startade dubbelt så många av män. Vi vill öka jämställdheten inom näringslivet, bland annat för att vi är övertygade om att fler affärsidéer då kommer att tas till vara och nya affärsmodeller utvecklas. Vi föreslår därför bland annat ett ökat stöd till regionala resurscentrum för kvinnliga företagare. Herr talman! Avslutningsvis yrkar jag bifall till reservation 4.

Herr talman! Jag yrkar bifall till reservation 2 och ber samtidigt att få notera att vi har ett särskilt yttrande under punkt 3. Hur skulle Sverige te sig utan våra basnäringar? Jag har svårt att se hur vårt välstånd skulle ha kunnat utvecklas utan en satsning på malmen, skogen och stålet. Jag kommer ihåg tongångarna för snart 30 år sedan. En dåvarande minister och en så småningom blivande minister dömde båda ut gruvnäringen som ett meningslöst grävande av hål. Sant är att det fanns problem då. Lika sant är det att finns problem även i dag. Men problemen i dag torde på sitt sätt vara betydligt angenämare än vad de var för 30 år sedan. Samhällen måste till och med flyttas på grund av den ökade efterfrågan på järnmalm. I utvecklandet av svensk mineralnäring bör Sveriges geologiska undersökning, SGU, vara en naturlig partner. Vi sverigedemokrater vill därför i vårt budgetförslag ge ett extra stöd just till den formen av engagemang. Skogsindustrin har upplevt flera konjunktursvängningar under dessa år, men likväl är skogsnäringen en grundbult i den svenska exportnäringen. Att basnäringarna har stor betydelse för Sveriges exportinkomster råder det inget tvivel om. Basindustrin sysselsätter direkt 350 000 personer, men indirekt rör det sig om långt över en miljon som har sin utkomst från den näringen. Vi får ha i åtanke att basindustrin bland annat köper in kvalificerade konsulttjänster och avancerade servicetjänster. Många tjänsteföretag har startats just som kvalificerade underleverantörer till svensk basindustri. Under den senaste lågkonjunkturen var den svenska skogsnäringen en av de få ljuspunkterna, detta tack vare det svenska folkets nej till euron och ja till den svenska kronan. Jag kan inte undvika att återkomma till detta med energipolitik, även om det inte direkt har att göra med dagens debatt som sådan. Men energipolitiken är en betydelsefull pusselbit i sammanhanget. Det måste till fasta spelregler som sträcker sig långt fram i detta sekel. Den elintensiva industrin förväntar sig detta. Herr talman! Sverige är en exportberoende nation. Hur vi än vrider och vänder på orden och döper om olika näringslivsgrenar så är dessa för fortsatt tillväxts skull beroende av att få tillgång till en större marknad. Frihandel är något som vi givetvis ska försvara. Tullättnader har gjort att svenska företag har fått tillgång till större marknader, och vi får hoppas att den trenden fortsätter långsiktigt, även om det har dykt upp en del mörka moln på himlen under den senaste tiden. Det finns på många olika sätt stora fördelar med att inte vara beroende av en hemmamarknad. Att kunna dra fördel av skilda konjunkturlägen i olika delar av världen är ett viktigt argument. En annan sida av det hela är att mötet med en konkurrenssituation ute i världen ofta sporrar till utveckling och dynamiskt nytänkande. När det nu dessutom kan skönjas tecken på en konjunkturavmattning i vår del av världen kan det vara än viktigare att lyfta blicken bortom Europas horisont. Det är väsentligt med flera ben att stå på när det stormar som värst i våra närområden. För många småföretag kan en ökad satsning eller till och med en nysatsning på export vara en tröskel som inte alltid är helt lätt att kliva över. Att kunna erbjuda svenska småföretag möjlighet att ta del av de snabbt växande ekonomierna i Asien är en verklig utmaning, men inte desto mindre kan det ha stor betydelse för den svenska tillväxten på sikt. Sveriges export till Kina har i kronor räknat ökat med 40 procent bara på några få år, och jag är övertygad om att det finns mycket mer att göra på denna jättemarknad. Med den tillväxt som Kina har uppvisat under det senaste decenniet finns det helt säkert ett stort intresse för svenska produkter. Kina har på grund av den förda familjepolitiken som bekant en lite knepig demografi, så jag kan tänka mig att det kommer att ställas större krav på till exempel medicinska hjälpmedel för den åldrande kinesiska befolkningen. Jag är övertygad om att det också kommer att ställas krav på miljöåtgärder i Kinas snabbt växande storstäder. Kinas städer växer med ca 50 000 invånare per dygn. Där finns det en möjlighet för svenska företag som är inriktade mot miljöteknik att visa framfötterna. Mot bakgrund av detta vill vi Sverigedemokrater därför i vårt budgetförslag satsa mer på exportfrämjande åtgärder. Vi har i vårt budgetförslag föreslagit 16 miljoner mer än i Alliansens budgetförslag. Herr talman! Till sist några ord om turistnäringen. Jag har med glädje tagit del av Tillväxtverkets rapport om turismen i Sverige 2010. Jag citerar: "Turismens exportvärde, mätt som utländska besökares konsumtion i Sverige, ökade med 1,7 procent till drygt 87 miljarder kronor under 2010, vilket var drygt 50 procent mer än järn och stålexporten och mer än dubbelt så mycket som värdet av den svenska personbilsexporten." Inget är dock så bra att det inte kan bli bättre. Vi sverigedemokrater har därför i vårt särskilda yttrande påpekat att stödet för att främja turismen i Sverige bör öka i förhållande till regeringens satsning.

Herr talman! Jag vill börja med att yrka bifall till reservation 3 i betänkandet. Jag kommer att prata om innovationspolitiken - eller bristen på innovationspolitik - i mitt anförande. Sveriges framtida välfärd är liksom sysselsättningen helt beroende av att industri och tjänsteproduktionen hela tiden förnyas. Vi kan inte stillasittande vänta in marknadens lösningar, utan här krävs ett medvetet agerande från regeringens sida. Det gäller infrastruktursatsningar, utbildning och hårdare kontroll över den finansiella marknaden. Men det behövs också riskkapital som stöd, för att få till nya företag och ny sysselsättning i Sverige. Vi kan inte ligga kvar i hängmattan och lapa sol och tro att stekta sparvar regnar från himlen. Den tiden är faktiskt förbi. Läget i dag är betydligt mycket allvarligare än vad man kanske tror när man tittar på den exportstatistik som presenteras. För ett år sedan höll jag ett anförande i kammaren under den allmänpolitiska debatten om näringspolitiken. Jag kunde då konstatera att läget såg bra ut, att sysselsättningen ökade och att exporten gick väldigt bra. Men om man läste statistiken kunde man också se att det bakom hörnet redan det här året väntade en nedgång av exporten. Vad är egentligen problemet i svensk industripolitik? Det man kan se, om man börjar studera det hela, är att produktiviteten i svensk industri har sjunkit de senaste tre åren. Att den ökade 2010 berodde på att det skedde från en oerhört låg nivå. Nu håller den på att sjunka igen. Vad beror det på? Det beror på att vi är väldigt beroende av basnäringen skog och mark samt lastbilar. De är lågproduktiva, framför allt när det gäller råvaruleverantörer. Den andra delen som gör att vi är oerhört sårbara är att vi är ett litet land med stor export, där 50 procent av vår bnp är beroende av exporten. Tittar vi på vilka länder vi exporterar till ser vi att det till 70 procent är till Europa och 3 procent till Asien. Det är allvarligt ur det perspektivet att det är en enorm kris i Europa, där efterfrågan faller och där arbetslösheten ökar, vilket direkt får återverkningar på svensk industri och export. Vi kan också se att världskartan håller på att ritas om, från de rika industriländerna till de nya länderna i Asien, BRIC-länderna, Brasilien, Indien, Kina. Men där finns vi inte. Vi har missat det. Vi har tappat exportandelar de senaste åren. Under perioden 1993-2000 ökade industriexporten från Sverige. Från 2000 fram till i dag har den minskat konstant nästan samtliga år. Under fyra av de åren har vi haft en borgerlig regering. Det beror på att vi har en regering som inte tar tag i de stora utmaningar som vi har. I stället för att satsa på innovationer och utveckling av företag har man satsat på hushållsnära tjänster. Mitt under brinnande kris, när Astra Zeneca varslade 900 forskare, orkade vi inte lyfta blicken och diskutera det som är den stora utmaningen. Vi diskuterade i stället hushållsnära tjänster. Ytterst få noterade att det här var väldigt allvarligt. I dag kan vi se att Astra Zeneca ska göra sig av med 1 400 forskare. En del kommer att få jobb i Mölndal, en del förhoppningsvis i det nya kluster som växer upp i Lund. Men det är inte tack vare regeringens aktiva politik, utan det beror på att det har funnits lokala företrädare som har jobbat för att försöka samordna det hela. Det finns mycket att fundera över när man läser regeringens proposition när det gäller näringspolitiken. Sverige är ett industriland, men vi har ingen industripolitik. Vi har inte haft det på många år. När man säger att tjänstenäringen är det viktiga som växer här i Sverige ska man komma ihåg att industrin har outsourcat en stor del av sin verksamhet, som i dag finns i den statistikgrupp som kallas tjänsteföretag. Det andra är att en stor del av tjänstenäringen består av restauranger, frisörer och så vidare som är helt beroende av hur hushållens ekonomi växer. För hushållens ekonomi är det helt avgörande att vi har en industripolitik och en export som går bra. Det behöver göras mycket i Sverige. Vi satsar mycket på forskning i Sverige, och det är bra. Men vi får ut väldigt lite av den forskningen. Vi ligger i topp när det gäller forskning. Men när det gäller att kommersialisera, att göra affärer av de idéer och innovationer som finns, ligger vi i botten i OECD-statistik. Vi ligger också i botten i OECD-statistiken när det gäller investeringar i Sverige, från 2006 fram till 2010. Det säger mycket om att vi inte har tagit tag i de utmaningar som vi behöver ta tag i. När det gäller forskning är vi till 75 procent beroende av våra stora företag. En tredjedel av forskningen står Ericsson och Astra Zeneca för. Då kan vi förstå hur pass allvarlig den här situationen är, om vi inte förmår att göra någonting åt den. Vänsterpartiets politik i den här frågan är egentligen att vi ska utgå från de stora samhällsutmaningar vi har, de globala utmaningarna, alltså klimat och miljöfrågan, samt hälsan, som är kopplad till åldrande och ökad befolkning. Gör vi det är vi åtminstone inne på rätt spår. Men i en innovationspolitik, som vi ser det från Vänsterpartiet, behövs det också aktiva statliga åtgärder. Vi föreslår ett forskningsavdrag, ett skatteincitament för forskning och utveckling för små och medelstora företag. Modeller finns att hämta från andra länder. Norge är ett av de länder där det här har visat sig framgångsrikt. Vi föreslår att vi ska inrätta en riskkapitalfond för att helt enkelt hjälpa till att få statligt riskkapital där det i dag saknas. Det gäller alltså mellan det första skedet och det skede när företagen är mogna - för där finns det. Det är det som man kallar dödens dal. Där behövs det aktiva åtgärder, och vi föreslår en statlig riskkapitalfond. Vi behöver också ha statliga medel för såddfinansiering, testbäddar och demonstrationsanläggningar där det finns möjlighet att under längre tid testa uthålligheten för nya innovationer som är på gång, som ännu inte är mogna. Det är riskkapital, för vi vet inte om det här kommer att bära frukt och bli nya produkter eller tjänster. Där går inte det privata riskkapitalet in i dag - det är en för stor risk. Det finns på andra håll i stället, inom sjukvård och inom skola, där risken är minimal och där man är helt oberoende av konjunkturuppgångar. Det här finns ju hela tiden. Det finns alltså en hel del för regeringen att göra. Det finns en satsning som jag nu vill beröra. Det gäller lagen om offentlig upphandling. Den behöver ses över. Vi behöver också - och det vet jag att regeringen sitter och jobbar med - vässa den och skärpa till den. Det gäller det som man kallar innovativ upphandling. Upphandlingen innehåller då alltså en viss teknisk nivå med forskning och utbildning. Jag pratar inte om att man handlar upp redan befintlig teknisk kunskap, utan man går ett steg längre, som man har gjort i andra länder. Det finns exempel på det. Det skulle åtminstone vara ett steg i den riktningen, så att vi får någon form av innovativ politik här i Sverige. Avslutningsvis, herr talman, kan jag inte låta bli att säga: I brist på politik hotar regeringen med att lagstifta - det gäller lagen om valfrihet - om inte kommunerna rättar in sig i leden och öppnar för konkurrens. Det är väl som Torgny Lindgren så vackert har skrivit en gång i tiden i den vackra boken Norrlands Akvavit : Det var en stor glädje att det fanns gamla och sjuka att vårda. Den dag ingen längre behövde vårdas var det slut med bygden. Ja, de sjuka och döende var en välsignelse. De utgjorde basen för näringslivet i trakten. Det var de enda som behövde föröka sig.

Herr talman! Vi har att se fram emot en trevlig och kanske lång kväll tillsammans. Jag kommer tillsammans med mina allianskamrater att presentera vår syn på näringspolitiken. Min uppgift nu är att tala om den allmänna inriktningen på näringspolitiken. Det är klart att alla inser att målet för näringspolitiken är just att stärka den svenska konkurrenskraften och skapa förutsättningar för fler jobb i fler och växande företag. Det är bara så som vi kan vända utvecklingen för de människor som fortfarande befinner sig i ett utanförskap, någonting som jag tror att vi alla här gemensamt är besjälade av att medverka till. Goda villkor för företagande är avgörande för ekonomisk tillväxt. För att uppnå en hög nivå på privata investeringar, som redan har efterlysts här, krävs det att Sverige har ett bra företagsklimat. Politiken ska bidra till en hög produktivitetstillväxt - det har också berörts här i talarstolen. Men det handlar om att skapa goda förutsättningar för konkurrens, forskning, innovation och lärande och kanske inte om att pytsa ut pengar till olika myndigheter i första hand. Ett konkurrenskraftigt näringsliv förutsätter, som sagt, ett gott företagsklimat. Det skapas genom insatser på många olika områden. Det handlar om skatter, om transporter, om it, om forskning, om utbildning, om handels och investeringsfrämjande, om hur arbetsmarknaden fungerar, om sociala trygghetssystem för företagare, om energi, om miljö, om landsbygdsutveckling, om kultur och om regional tillväxt. Ja, allt det är bara exempel på områden som har stor betydelse för näringslivets utveckling. Det är klart att den alltmer globaliserade ekonomin innebär stora möjligheter. Men det innebär också en ökad konkurrens för de svenska företagen. Ett bra entreprenörs och företagsklimat är, som sagt, avgörande för att ekonomin ska växa och vara livskraftig. Men det krävs också en positiv och öppen attityd till företagande och företagsamhet för ett ökat nyföretagande. Fler företag och jobb kräver ett dynamiskt näringsliv med fler innovationer, och när ny kunskap och nya idéer omsätts i lönsamma verksamheter och nya produkter och tjänster skapas bättre förutsättningar för en långsiktigt hållbar tillväxt i hela landet. Herr talman! Jag menar att regeringen bedriver en tillväxtpolitik som utgår från företagarperspektivet och som syftar till att skapa bättre förutsättningar för nystart av företag och tillväxt. Jag nämnde att det är många politikområden som är avgörande, men det handlar också om att näringspolitiken utgår från olika perspektiv. Makroekonomisk stabilitet är oerhört viktigt. Goda ramvillkor för företagande och näringspolitiska insatser är också nödvändiga för att främja en sådan här tillväxt. Det här ställer krav på en flexibel arbetsmarknad, en väl fungerande kapitalmarknad, en utformning av skattesystemet som främjar att företag startas och växer och en anpassning av trygghetssystemen till företagarnas behov. För att skapa förutsättningar för fler växande företag behövs både generella och riktade insatser för företagande. För att fler ska bli företagare krävs att fler individer ser företagande som lika självklart som en anställning. Nu är det främst inom tjänstesektorn som nya företag etableras, och det är också där många av de växande företagen är verksamma. Dessa nya företag stärker konkurrensen och bidrar därmed också till utvecklingen av befintliga företag, och det förbättrar förutsättningarna för tillväxt och ökad sysselsättning. I den takt som Sverige i allt högre grad blir en kunskapsbaserad ekonomi ökar också betydelsen av tjänsteinnovationer. Kvällens utgiftsområde 24, Näringsliv, rymmer väldigt många olika insatser för att främja alla de här sakerna som jag nu har talat om. Det handlar väldigt mycket om generella insatser men också om insatser för att främja forskning, utveckling och innovation, konkurrensfrämjande åtgärder och regelförenkling. Det rör sig också, herr talman, om mer riktade insatser, som åtgärder för att främja kvinnors företagande, företagande bland personer med utländsk bakgrund, social ekonomi och socialt företagande. Nu har vi ett antal kommittémotioner från både Socialdemokraterna och Vänsterpartiet där man efterfrågar att riksdagen ska göra uttalanden i allmänna termer om näringspolitikens inriktning, om företagsfrämjande och om innovationsstrategi. Jag vill i det sammanhanget lyfta fram vad som sägs i budgetpropositionen om detta, nämligen att det krävs en ständig förnyelse för att Sverige ska behålla och stärka sin position som ett innovationsland i den globala konkurrensen, eftersom innovationsklimatet i andra länder hela tiden utvecklas. Långsiktiga och kraftfulla satsningar från privata och offentliga aktörer på innovationsaktiviteter som forskning och utveckling är också avgörande för framgångsrika företag. Den nationella innovationsstrategi som regeringen började arbeta med under 2011 bygger just på att det svenska näringslivet måste utveckla sin innovationsförmåga. Det är helt avgörande. Det har också berörts att Sverige ligger väldigt högt när det gäller forskning och utvecklingsinsatser men att vi inte är så bra - ännu - på att kommersialisera dem. Där är det väldigt viktigt att de näringspolitiska insatser som görs är ägnade att lyfta också kommersialiseringen av innovationerna i Sverige. I replikskiftet kommer vi, antar jag, att återkomma till vad olika partier har för förslag och hur det påverkar möjligheterna att kommersialisera innovationer i Sverige. Inom EU och OECD framhåller man också betydelsen av vetenskaplig kunskap för innovation samtidigt som man pekar på att också andra källor till kunskap hos användare, entreprenörer och medarbetare behöver betonas mer än tidigare. Det handlar om regelverken som främjar innovation. Det är väldigt viktigt. It och internets betydelse för innovation lyfts också fram både av OECD och EU, liksom innovationsförmågan i både små och medelstora företag men också offentliga aktörer, till exempel genom offentlig innovationsupphandling. Enligt Innovationsupphandlingsutredningens betänkande kan innovationsvänlig upphandling och innovationsupphandling stärka den offentliga verksamhetens förnyelse, kvalitet och effektivitet. Regeringen gör bedömningen att offentlig upphandling kan vara en drivkraft för innovation och därmed också bidra till förbättringar av offentliga tjänster. Här är satsning på information om möjligheterna att upphandla innovationer väldigt viktiga. Regeringen föreslår också i budgetpropositionen att Vinnova ska få ytterligare 24 miljoner under nästa år och därefter 9 miljoner årligen för att just stödja uppbyggnaden och utbytet av kompetens, metod och erfarenhet för innovationsupphandling som ett komplement till det ordinarie upphandlingsstödet. Jag vill också nämna att regeringen 2010 utformade en strategi för ökad tjänsteinnovation. Det var ett steg mot en politik för innovation som omfattar alla aspekter av innovation och alla delar av samhället. Genomförandet av tjänsteinnovationsstrategin har hittills fokuserat på att utveckla innovations och näringspolitiska myndigheters verksamheter. Inom ramen för arbetet med strategin för en ökad tjänsteinnovation har man konstaterat att statistiken har brister och att olika indikatorer behöver utvecklas. Därför kommer också regeringen att ge Statistiska centralbyrån i uppdrag att samverka med Tillväxtanalys och Vinnova för att utveckla indikatorer för innovation. I detta anförande instämde Jonas Jacobsson Gjörtler, Olof Lavesson, Hans Rothenberg och Boriana Åberg samt Helena Lindahl och Marie Wickberg .
Herr talman! Det var många vackra ord om näringspolitiken. Tyvärr finns det få exempel på hur detta ska omsättas i praktiken. Jag tänkte dock inte ta så mycket om det i mitt replikskifte, utan jag tänkte ställa tre frågor till Mats Odell. Vi pratar väldigt ofta om begreppet "nya och växande företag", och jag vill ta upp frågan om växande företag. Det finns få exempel på företag som växer från små företag till medelstora företag. Det finns ännu färre exempel på medelstora företag som växer till att bli nya Ericsson och nya Astra Zeneca - nya aktörer på den marknad som kanske till viss del inte kommer att vara lika aktuell om några år. Då är min fråga till ordföranden för näringsutskottet, Mats Odell: Vilka åtgärder har ni när det gäller detta? Ni har ju bara funderat och utrett, och när ni har utrett färdigt så kommer ni tillbaka med ett betänkande, och så ska ni utreda en liten stund till om hur vi ska få företag att växa. Den andra frågan är: Var finns Annie Lööf? Varför är hon aldrig aktuell för någon riksdagsdebatt som handlar om näringspolitik? Den tredje frågan gäller Saab. Varför har man inte kunnat ta denna fråga som handlar om hur man ska få den här aktivitetsplanen, aktiviteterna man skulle kunna göra som Annie Lööf presenterade för oss i utskottet? Hon talade om att man har en beredskap för vad som händer. Det var mina konkreta frågor.
Herr talman! Det är spännande frågor som Börje Vestlund ställer. Hur får man små företag att växa till medelstora företag, och hur får man medelstora företag att växa till Ericsson och motsvarande? Jag tror att det är väldigt olika vilka målsättningar företagare har. En del vill växa; andra vill inte växa. En del har bärkraftiga affärsidéer som kan skalas upp så att de blir globala. Ikea är ett sådant exempel. Det kan handla om en innovation. Våra största börsföretag är ofta byggda på innovationer i slutet av 1800-talet och början av 1900-talet. Det handlar också om att det finns lämpliga aktörer som kan ta ett familjeföretag vidare. Då finns det i Sverige olika aktörer. Vi har en grupp som i dag är ganska hårt ansatt av olika skäl: riskkapitalbolagen som man benämner som om de nästan har bovstatus. Sanningen är, herr talman, att exempelvis ordföranden för IF Metall, Stefan Löfvén, sade på ett seminarium i Almedalen för två somrar sedan att deras medlemmar har ett större inflytande i private equity-ägda företag än i börsnoterade företag. Där finns ägarna närmare. Där är det ett större inflytande och en bättre löneutveckling. Jag vill peka på att den typ av företag som går in i till exempel ett familjeföretag och sätter in kapital och kompetens är ett av de bästa exemplen på hur mindre företag har kunnat växa och bli större. Det behövs andra metoder också, men det är aktörer som i Sverige har varit väldigt duktiga på detta. Jag tycker att det är viktigt att nämna det i det här sammanhanget.
Herr talman! Jag fick svar på en fråga i alla fall. Får jag bara säga att vi vet att det inte är jättesvårt att få finansiering upp till 5 miljoner, även om det kan ha sina svårigheter också, eller över 20 miljoner, men däremellan är det svårt att få finansiering till företagen. Det är ju där som staten skulle kunna vara en aktör. Frågan är hur mycket aktör staten vill vara. Sedan återstår mina frågor om Saab. Hur var det med beredskapsplanerna för Saab, och var är Annie Lööf?
Herr talman! Den sista frågan kan jag lätt svara på: Vet ej. Jag vet inte var Annie Lööf är. När det gäller Saab finns det en beredskap. Regeringen satsar i budgetpropositionen 1,6 miljarder extra för 2012 för insatser i arbetsmarknadspolitiken. Det är en kraftig förstärkning av Arbetsförmedlingen och annat sådant som behövs. Vad som kommer att hända med Saab vet vi inte. Vi vet att bolaget har varit oerhört intressant för ett antal kinesiska aktörer. Jag har i dag sett olika uppgifter om vilka som kan vara intresserade av att driva det här företaget vidare. Ingen av oss vet detta i dag, men jag tror att jag vågar säga att regeringen har gjort vad man har kunnat. Man har snabbt expedierat när det har kommit begäran från Saabs ledning om att exempelvis få förändringar i de panter som staten har haft. Det har varit det mest konkreta som har kommit från Saab till regeringen. Och man har varit en samtalspartner. Men man har icke varit en aktör i den här processen. Nu har staten en stor beredskap för att bidra till att de som i olika skeden inte kommer att få fortsätta att arbeta inom Saab Automobil också kan komma vidare på arbetsmarknaden.

Herr talman! Det var väldigt vältaligt av Mats Odell, mycket positiva, värdeladdade ord som togs upp. Men de frågor som du tog upp saknar konkret politiskt innehåll. Du pratade om produktiviteten, att näringslivet ständigt behöver förnyelse. När vi har haft och har ett produktivitetsbortfall i svensk industri är det faktiskt allvarligt, väldigt mycket beroende på att vi är och har varit en råvaruförsörjare. Vi säljer väldigt mycket malm och skog i dag. Det är väl bra, men var är politiken när vi går till nästa steg i värdekedjan? Eller ska vi ständigt förbli producenten av råvaror? Risken är stor. Malmen och skogen samt maskindelar är ju de stora delarna i svensk nettoexport i dag, om vi talar om inkomster. I den andra delen tog du upp regelförenkling och att det var viktigt med trygghetssystem för företag. Det första ni gjorde var att ändra och faktiskt försämra trygghetssystemet för företagen genom att förlänga antalet karensdagar. Nu är det på väg att återställas igen - med tanke på återställare. Jag tänker ta upp sjuklöneansvaret som en form av regelförenkling som är väldigt väsentlig när det gäller trygghetssystemen. Vänsterpartiet har drivit den frågan i åtta nio år, tror jag att det är, och har alltid blivit ifrågasatt för den delen. Nu vet jag att Miljöpartiet har svängt i den frågan. Det är jag glad över. Jag hoppas att även andra kommer att göra det. Hur ser Mats Odell på sjuklöneansvaret för småföretag? Är ni beredda att sänka det?
Herr talman! Låt mig börja med den senaste frågan, om jag är beredd att göra någonting åt sjuklöneansvaret. Jag kan bara tala för mitt eget parti. På vårt riksting i somras beslutade vi att avskaffa eller minimera kostnaderna för småföretagens sjuklöneansvar. Det var ett beslut som togs av vårt riksting och det är någonting som jag kommer att arbeta för. När det gäller produktivitet är det ju så att det finns olika typer av produktivitet. Nu talar Kent Persson om gruvindustrin, malmen och skogen. Jag skulle ändå vilja säga att svensk gruvindustri, exempelvis LKAB, men också andra företag, är mycket produktiv. Det görs nu också stora investeringar i Malmbanan. När det gäller hela den processen är det bara att titta på lönsamheten i verksamheten som är helt fantastisk jämfört med andra länders gruvindustri. Jag tror att vi står oss väl när det gäller både malmen och skogen i fråga om produktivitet. Produktivitet hänger ju ofta, Kent Persson, samman med hur många anställda det är i förhållande till omsättningen. Produktiviteten sjunker när man anställer fler människor, innan de har blivit fullt produktiva i en verksamhet. När vi har en lågkonjunktur brukar produktiviteten gå upp och när konjunkturen sedan vänder och man börjar nyanställa människor sjunker den. Jag tror att Sverige ligger väl till när det gäller produktivitetsutveckling. Jag håller med Kent Persson om att vi ska hålla ett öga på detta, men det är inte en statlig uppgift att främja produktivitet i näringslivet. Det måste ske genom allmänt goda villkor för företagande och att det finns ett sådant regelverk som gör det möjligt att upprätthålla produktiviteten. Det finns det, skulle jag vilja säga, i huvudsak i Sverige. Det är betydligt värre i länder som Spanien och andra länder där man har en oerhört rigid arbetsrätt.
Herr talman! Först tycker jag givetvis att det är väldigt bra att Kristdemokraterna också har anammat det vi säger om sjuklöneansvaret för småföretag. Jag tror att vi börjar närma oss en majoritet i riksdagen för att kunna få igenom detta. Det är i sådana fall en av de viktigare reformerna för väldigt små företag. När det gäller produktiviteten kan jag bara hänvisa till vad OECD skriver, att kunskapsinnehållet i svensk export är lägre än i motsvarande länder. Många av de industrianställda finns i branscher som klassas som låg och mellanteknologiska. Det är deras analys när de går igenom detta. Det här får givetvis återverkningar. Det är inte genom låga löner som vi ska konkurrera med vår omgivning. Vi måste höja värdet på varje arbetad timme i den varu eller tjänsteproduktion vi har. Det är endast på det sättet som produktiviteten kan öka och vi får en tillväxt. Sedan behövs det andra, också politiska, åtgärder givetvis om det här ska lyckas. Vi behöver ha stöd för exportindustrin så att den kommer ut, framför allt riktat till de små och medelstora företagen. Det är ju det som det handlar om. Vi har halkat efter. Vi har varit ganska nöjda. Vi har legat där vi ligger, och vi tror att det regnar stekta sparvar från himlen. Den tiden är förbi. Om vi tittar på industriinvesteringar ser vi att vi också där ligger i botten enligt OECD-statistiken, och vi tappar exportandelar gentemot våra konkurrenter. Läget är faktiskt allvarligt.
Herr talman! Jag håller med Kent Persson om att det är viktigt att vi hela tiden inriktar politiken på att Sverige ska kunna höja sig i värdekedjan och så att säga ha mer added value i det som både konsumeras här hemma och det som vi exporterar. Jag skulle nog vilja säga att svensk gruvindustri ligger högt. Ta pellets till exempel, som har utvecklats här. Lönsamheten för de produkter som exporteras från svensk råvaruexport är extremt hög jämfört med andra länder. Även här har Sverige faktiskt lyckats. Men det är klart att ett land som har både skog och malm som något av en ryggrad i sin näringslivsstruktur och därtill förädling av de här råvarorna är väldigt känsligt för detta. Kunskapsinnehållet i svensk export är låg, säger Kent Persson. Ändå måste man konstatera att det är svensk exportindustri som är det stora dragloket också nu. I den konjunktursituation som vi befinner oss i är det fortfarande exporten som drar. Jag välkomnar alla initiativ som på ett långsiktigt hållbart sätt ytterligare kan höja kunskapsinnehållet här. Men jag är inte säker på att alla de förslag som finns i oppositionens motioner skulle bidra till detta, om jag uttrycker mig försiktigt.

Herr talman! Ett livskraftigt och dynamiskt näringsliv är en central förutsättning för ökad sysselsättning. Det är grunden för arbete, hållbar tillväxt och välfärd. Det här läggs inom fri företagsamhet. Genom att stärka entreprenörskapet och bredda näringslivet blir det fler som kan och vill driva företag, inte minst bland kvinnor, unga personer och personer med utländsk bakgrund. Det är angeläget att fortsätta arbetet med att förenkla vardagen för entreprenörer och företag och förbättra trygghetssystemen för företagare. Det är också betydelsefullt att det svenska skattesystemet utformas så att Sverige är ett attraktivt land att driva företag i, att investera i och att arbeta i. Det börjar någonstans med att man har en idé. Kreativiteten kräver tillåtande miljöer där man accepterar och tar till vara människors kunskap och ger möjlighet att pröva idéer, att våga göra fel. När kreativa idéer har kommit vidare till att växa krävs kapitalförsörjning. Kapitalförsörjning ska ge möjlighet till att skapa morgondagens innovationer och förnyelser. En innovation blir inte sin egen affär av sig själv. Det krävs att den kan kommersialiseras. Därför är det viktigt att det i Sveriges affärsklimat ges möjlighet till företagsutveckling för såväl befintliga företag som mindre och nya företag. Det här kräver förenklingar. Sverige är redan världens mest kreativa land, enligt en kanadensisk studie. Där jämför man antalet sökta patent per invånare. Man tittar på öppenhet, tolerans och andelen sysselsatta i kreativa yrken. Martin Prosperity Institute i Kanada har listat världens 82 mest kreativa länder. Där hamnar Sverige i topp, tätt följt av USA, Finland och Danmark. Rapporten bygger på forskaren Richard Floridas teorier. Den visar att länder med högt värde på kreativitetsskalan inte bara har god ekonomisk tillväxt utan också har lyckligare invånare. Länder som ligger högt upp på listan är också mer jämlika. Tillgång till kapital är en grundläggande förutsättning för start och expansion av kreativa idéer som ska bli företag. Marknadskompletterande finansiering via de statliga aktörerna bidrar till en förbättrad finansieringssituation i skeenden och i segment där den privata marknaden verkar i begränsad utsträckning. Antalet företag som ägs eller leds av kvinnor som beviljats lån har fortsatt att öka i Sverige. Likaså gäller det den ökande andelen låntagare med utländsk bakgrund, som faktiskt utgjorde 21 procent förra året. Ett viktigt insatsområde är marknadskompletterande finansieringsinsatser till små och medelstora företag. Många gånger krävs en extern finansiering i samband med företagsstart men även i skeden av utveckling och expansion. Insatser för att främja företags kapitalförsörjning är därför en självklar del i Alliansens arbete med att förbättra företags och innovationsklimatet. För att bättre ta till vara potentialen till innovation och tillväxt hos företag i hela landet avser regeringen att reformera det statliga riskkapitalsystemet. Under såväl perioder med hög ekonomisk tillväxt som vid ekonomisk tillbakagång bör de statliga finansieringsinsatserna till företag vara marknadskompletterande. Herr talman! För att Sverige ska behålla och stärka sin position som innovationsland i den globala konkurrensen krävs ständig förnyelse eftersom innovationsklimatet i andra länder också utvecklas. Långsiktiga och kraftfulla satsningar från privata och offentliga aktörer på innovationsaktiviteter som forskning och utveckling är helt avgörande för framgångsrika företag och för bättre livskvalitet för alla invånare. I arbetet med den tidigare nämnda nationella innovationsstrategin kommer därför frågan om en ökad samordning av innovationspolitiken med andra politikområden att behandlas. I internationella jämförelser av länders innovationsklimat ligger Sverige sedan många år bland de främsta. Det gäller också att ge goda förutsättningar för att kommersialisera innovationerna. Förutsättningarna för innovationsverksamhet förändras dock över tid. Det är därför också nödvändigt att förutsättningarna för innovation ständigt utvecklas och förbättras - även i Sverige. De stora företagen i Sverige kommer att fortsätta att utgöra en viktig källa till innovation, tillväxt och sysselsättning. Men i en global kunskapsekonomi är det avgörande att Sverige även i fortsättningen är attraktivt för investeringar inom internationella koncerner. Var sådana investeringar ska ske bestäms alltmer utifrån var i världen de bästa förutsättningarna finns. Därför är det viktigt att arbetskraften, omkringliggande forskningsmiljöer och företag, inte minst små och medelstora, är attraktiva som samarbetspartner för de globala koncernerna i Sverige, liksom att förutsättningarna i form av regelverk, offentliga system, kultur och attityder också är gynnsamma. Ett gynnsamt innovations och företagsklimat är centralt för att företagen ska kunna hantera utmaningar i omvärlden och för att skapa fler jobb. Grundläggande förutsättningar för de statliga insatserna är att främja företagsutveckling, att de ska möta näringslivets behov, vara marknadskompletterande och inte snedvrida konkurrensen. Herr talman! Ett livskraftigt och dynamiskt näringsliv är, som jag tidigare sade, en central förutsättning för ökad sysselsättning. Grunden för arbete, hållbar tillväxt och välfärd läggs genom fri företagsamhet. Därmed vill jag yrka bifall till förslaget i näringsutskottets betänkande. I detta anförande instämde Jonas Jacobsson Gjörtler, Olof Lavesson, Cecilie Tenfjord-Toftby och Boriana Åberg .
Herr talman! Tack för det inlägget! Det är inte mycket man inte kan ställa sig upp och applådera åt. Det mesta är allmängods, och nästan vilken aktör som helst i svenskt näringsliv och på svensk arbetsmarknad skulle kunna instämma i detta. Det finns ingenting som driver på. Det finns en lång rad företag, industriföretag och företag i servicesektorn, som går in i en lågkonjunktur. Vi vet att vi går in i en lågkonjunktur. På vilket sätt har man genom en aktiv näringspolitik rustat företagen inför de kallare vindar som kommer att blåsa genom Europa - vår del av världen? Sedan var det dagens fråga. Näringsministern är inte här, men däremot redovisar Mats Odell att det finns arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Det finns många aktörer, till exempel kinesiska aktörer som kanske vill ta över Saab. Det vet vi ingenting om. Regeringen har gjort allt vad man har kunnat, men man vill inte vara aktör. Det intressanta med hela Saabhistorien under tidens gång är att alla är bättre än att man ska kräva av Sveriges regering att vara aktiv. Alla är bättre, till och med ryska maffian är bättre än den svenska regeringen. Den svenska regeringen tycker att det är okej att den ryska maffian får gå in som delägare i Saab. Däremot stoppade ECB affären. Varför har man inte försökt att lösa upp knutarna som har funnits med GM under de senaste månaderna? Varför har man inte gjort det? Man hade till och med kunnat göra det på högsta nivå med till exempel statsministern och president Obama. Men varför har man inte gjort det?
Herr talman! Det är alltid lika inspirerande att debattera med Börje Vestlund för man vet aldrig vilken replik som ligger bakom knuten. I Börje Vestlunds första anförande, som inledde debatten, tog det 7 minuter och 23 sekunder innan han över huvud taget nämnde något som handlade om Socialdemokraternas näringspolitik. Jag vill ge en eloge till Kent Persson som slog Börje Vestlund med 11 sekunder. För honom tog det nämligen 7 minuter och 12 sekunder. Det gläder mig att Börje Vestlund håller med om det jag säger. Men det finns en stor skillnad mellan vad Socialdemokraternas och oppositionens politik egentligen handlar om. Det var det som Börje Vestlund inte nämnde någonting om efter 7 minuter och 23 sekunder. När det gäller att skapa förutsättningar för ett gott klimat undrar man ju. Ett gott företagsklimat ska leda till någonting. Det ska inte bara leda till att de som driver företagen tjänar pengar. Det är bra om de gör det. Det är jättebra om företagare kan tjäna pengar och investera i nya verksamheter, men de ska leda till jobb. Det ligger ett paket från Socialdemokraterna med höjda socialavgifter på 16 miljarder för unga, en restaurangmoms som innebär 5 miljarder i höjda skatter och minskad RUT och ROT som leder till 2,5 miljarder i höjd skatt. Detta leder till ca 20 000 färre jobb. Det här är den politik som står emot alliansregeringens politik. Vad gäller Saab och kopplingen till maffian var det nog en av de mest speciella kopplingar jag någonsin har hört. Med de kontakter som har varit på alla håll och kanter kan regeringen knappast anklagas för att ha gjort för lite. Och tack och lov att man inte har gjort för mycket och pratat med någon maffia, som kanske Börje Vestlund känner till bättre.
Herr talman! Det var väl Riksgäldens chef som tyckte att det var helt okej att Antonov fick köpa in sig i Saab. Det har i alla fall stått i de tidningar jag har läst, men vi kanske inte läser samma tidningar. Visst är det intressanta svar när man ställer ett par konkreta frågor. Vad kommer att hända för företaget Saab och för de anställda på Saab? Min kanske viktigaste fråga var: Hur har man rustat de svenska företagen för den kommande konjunkturnedgången? Då kommer alltid ett svar från Moderaternas stora och viktigaste arena, nämligen att man pratar skatter. Då känner sig Moderaterna hemma. Men min fråga gällde inte det. Min fråga var: På vilket sätt har man rustat servicesektorn? Då menar jag inte bara dem man har pekat ut, nämligen restaurangbranschen eller de som omfattas av RUT och ROT-avdragen, utan jag pratar generellt. Det är kemtvätten, som inte omfattas av det, och det kanske är tjänsteföretag som ligger närmare industrin, som definitivt kommer att bli av med sina avtal. Vi vet att industrin drabbas hårdare. Min viktigaste fråga i dag, som det är uppenbart att ni inte vill prata om, var: Vad kommer man att göra för att inte hela bilindustrin i Västsverige ska försvinna helt och hållet? Det har vi inte fått något svar på.
Herr talman! Tack alla goda krafter som har sett till att vi i dag inte står med ett statligt ägande och ett statligt ägaransvar för en biltillverkare! Det måste alltid vara det enskilda företaget som är den kraft som kan ta det enskilda företaget genom kriser. Vad gäller den svenska regeringens insatser genom åren för att hjälpa Saab att skaffa egna krafter, att kunna ta sig vidare, har man bland annat så sent som i somras hjälpt till med att möjliggöra den fastighetsaffär som var aktuell. När det gäller att en Antonov var inblandad som ville köpa in sig i Saab var det flera instanser som skulle godkänna detta för att det skulle bli möjligt. Och det var tack vare att regeringen sade att det är på det här viset som vi kan ställa upp. Det är genom att vi ska säga okej och att Riksgälden ska säga okej; det måste vara flera instanser som gör den samlade bedömningen. Den samlade bedömningen visade - vilket vi väl i efterhand kan vara ganska tacksamma för - att det här inte var ett alternativ.

Det är mycket vi gör, och det är mycket vi borde klara att göra. God jul, Börje Vestlund!

Herr talman! Ett bra entreprenörs och företagsklimat är avgörande för att vårt lands ekonomi ska kunna växa och vara livskraftig. Själva begreppet entreprenör är vidare än begreppet företagare. En entreprenör är någon som ser nya affärsmöjligheter, nya kombinationer och nya marknader. För att utveckling ska ske krävs ett samhällsklimat som uppmuntrar entreprenörskap. Vårt samhälle är helt beroende av kreativa människor. Därför är det så positivt att entreprenörskap och entreprenöriellt lärande numera löper som en röd tråd genom hela det svenska utbildningssystemet. Entreprenörskap tar sig ofta uttryck i företagande. En person som har nya idéer om hur man tillgodoser behov förverkligar ofta sina idéer genom företagande. Vi, det vill säga Folkpartiet och Alliansen, arbetar aktivt för att människor ska tycka att det är lika naturligt att starta företag som att ta anställning. En viktig förutsättning för ett ökat nyföretagande är förstås en positiv och öppen attityd till företagande och företagsamhet. Samtidigt måste det finnas ett gott ekonomiskt klimat med bra skatteregler som utformas så att vårt land är ett intressant land att investera och arbeta i. Statens insatser ska möta näringslivets behov på ett marknadskompletterande sätt och inte genom att snedvrida konkurrensen. Företagsfrämjande insatser får heller aldrig tränga undan privata tjänster och utförare. Låt mig nu nämna ett område som jag gärna vill lyfta fram, nämligen turistnäringen, en näring som inte alltid har tagits på allvar. Men under senare år har vi kunnat följa en näring som växt ordentligt och som fortsätter att växa. Här finns många olika typer av företag, allt ifrån börsnoterade företag till soloföretag. Många är innovativa och har lyckats där andra trodde att det inte var möjligt. Regeringen fortsätter sin satsning på turismen. Här handlar det förutom marknadsföring om att bidra till att fler destinationer når en mognad. Under förra årets debatt var det känt att regeringen skulle komma att sänka restaurangmomsen, detta som ett led i att främja turismen och sysselsättningen. I år kan vi konstatera att det löftet kommer att bli verklighet - en viktig åtgärd som hyllas av många restauratörer som jag mött under senare tid. Vad som är trist i detta sammanhang är det kompakta motståndet från oppositionen. Man kan ju inte låta bli att fråga efter oppositionens lösningar vad gäller ungdomars utanförskap och arbetslöshet, hur oppositionen tror att höjda arbetsgivaravgifter, nej till yrkesutbildning och bibehållen moms på restauranger ska kunna bidra till att unga människor får en plats eller en fot in på arbetsmarknaden. Det var en parentes i sammanhanget. Jag tror för min del att det finns mycket mer att göra för att främja turismen i vårt land. Det behövs en politisk strategi för att tydliggöra och prioritera åtgärder som stöder just denna växande näring, som numera kan betraktas som vår nya basnäring. Det handlar om allt ifrån turistinriktade utbildningar till infrastruktur, momsfrågor etcetera. Herr talman! Utmaningar för Sverige saknas inte. Konkurrensen är stenhård, och det är oroliga ekonomiska tider i vår närhet. Sverige har klarat sig bra. Vi har blivit rosade för hur vi sköter vår ekonomi i internationella sammanhang. Men nu är det oerhört viktigt med en näringspolitik som är utformad så att den bidrar till att stärka den svenska konkurrenskraften och skapa fler jobb i fler och växande företag. Fler företag och jobb kräver ett dynamiskt näringsliv och fler innovationer. När ny kunskap och nya idéer omsätts i lönsamma verksamheter och nya produkter och tjänster skapas bättre förutsättningar för en långsiktigt hållbar tillväxt i hela vårt land. Det budgetområde vi nu debatterar innehåller många olika delar. Ändå rymmer det förstås inte allt. Det finns många olika faktorer som styr utvecklingen inom detta näringsområde. Det handlar förstås om människors utbildning, möjligheter till anställning, forskning, infrastruktur, skatter, regler, konkurrens, kapital etcetera. Låt mig i detta sammanhang nämna ett av regeringens initiativ. Det handlar om reformering av expertskatten, något som vi i Folkpartiet har drivit. I vår omvärld är innovationsstrategierna under ständig utveckling. Om vårt land ska kunna behålla och stärka sin position som innovationsland krävs därför en ständig förnyelse inom området. Folkpartiet har i olika sammanhang lyft fram behovet av en samlad strategi för entreprenörskap och företagande med fokus på växande, innovativa företag, detta med utgångspunkt i de krav och utmaningar som globaliseringen innebär. Därför är det särskilt glädjande att regeringen under nästa år kommer att presentera just en innovationsstrategi. I arbetet med den nationella innovationsstrategin kommer bland annat behovet av en ökad samordning mellan innovationspolitiken och andra politikområden att behandlas. Ett innovations och näringsklimat som stärker vår konkurrens och ökar vår attraktionskraft kräver olika typer av insatser inom flera olika områden. Det handlar om sådant som till exempel skatter, transporter, it, forskning, utbildning, handels och investeringsfrämjande, arbetsmarknad, sociala trygghetssystem, energi, miljö, landsbygdsutveckling, kultur och regional tillväxt. Statens roll är att stödja utvecklingen av företagandet i vårt land och att prioritera åtgärder som bidrar till att fler företag i landet kan växa. Företagens innovationsförmåga är grundläggande för tillväxt och konkurrenskraft. Ett gynnsamt innovations och företagsklimat är centralt för att företagen ska kunna hantera utmaningar i omvärlden och för att fler jobb ska kunna skapas. Under den resterande delen av min talartid tänker jag inte räkna upp alla delar som Mats Odell mycket förtjänstfullt redan presenterat här i kammaren. Jag tänkte ägna lite tid till att recensera tidigare talare, eftersom jag inte kunde begära replik på dem. Precis som Hans Rothenberg sade använde Börje Vestlund större delen av sin tid åt helt andra saker än den egna socialdemokratiska politiken. Bland annat sade Börje Vestlund, för att han skulle slippa att tala om Socialdemokraternas politik, att regeringen är idélös. Jag undrar om Börje Vestlund har läst hela budgetpropositionen och om han har läst tidigare budgetpropositioner. Om han inte har gjort det kan jag rekommendera läsning på Företagarnas hemsida. Där finns 16 åtgärder som har vidtagits av regeringen som rosas av Företagarna. Det finns elva åtgärder som är på gång, och så finns det rödljus för sex åtgärder som Företagarna skulle vilja se. Det finns mycket som visar på precis det motsatta. Detta är en regering som tar företagandets villkor på allvar. När det gäller Jonas Erikssons anförande kan jag instämma i mycket av det Jonas Eriksson sade. Jonas Eriksson berättade om Miljöpartiets förslag om slopad arbetsgivaravgift. Han glömmer att berätta om alla de negativa saker som Miljöpartiet föreslår. I slutänden blir det minus när det gäller företagarnas villkor vad gäller skatter, ROT-avdrag och slopade arbetsgivaravgifter för unga. Det finns många saker som är negativa för företagen. Jag förstår att Jonas Eriksson valde att nämna just denna åtgärd men glömde det andra. Det skulle vara trevligt om Kent Persson någon gång tog fram lite klara kulörer i stället för att använda en bred pensel och måla allting väldigt svart med svarta penseldrag. Det är mycket positivt som regeringen föreslagit. När det gäller Vänsterpartiets egen politik inom området kan den verka kraftfull. Men då ska man komma ihåg att Miljöpartiet gjorde en helt annan uppskattning av reformutrymmet. Man skulle kunna säga att som motsats till de svarta penseldragen klär sig Vänsterpartiet i en lånad färgglad skrud eftersom de egna förslagen inte är finansierade. I detta anförande instämde Jonas Jacobsson Gjörtler, Olof Lavesson, Cecilie Tenfjord-Toftby och Boriana Åberg samt Mats Odell .
Fru talman! Det var kanske lite för utmanande för att jag inte skulle ta replik. Varenda reform som vi föreslår i vår budget är finansierad, vilket du också vet. Du hänvisar till intresseorganisationen Företagarna. Jag använder Anders Borgs uttryck intresseorganisationerna. Jag kommenterar inte det mer än så. Det som är lite intressant att ta upp och förstå är varför man debatterar någonting. Det finns ingen anledning att stå här och hålla med Liselott Hagberg i de frågor där jag delar uppfattningen. Det blir ingen debatt, utan då står vi kliar varandra på ryggen och tycker att vi är bra. Vad jag belyser är den skillnad som finns i vår politik utifrån den analys som vi har gjort av samhällsutvecklingen i Sverige, i Europa och i övriga världen. Då finns det orosmoln på himlen som är väldigt tydliga, som även Mats Odell bekräftade i sitt anförande. Jag återgår till det som Liselott tog upp här om krogmomsen och arbetsgivaravgifterna för ungdomar. Vi har aldrig haft så hög ungdomsarbetslöshet som i dag trots sänkningen av arbetsgivaravgiften för ungdomar. Den sänkta krogmomsen, som inte har trätt i kraft ännu, kommer inte heller att leda till att fler ungdomar får jobb. Varför då? Jo, därför att de branscher som dessa ungdomar får jobb i framför allt är helt beroende av att hushållens ekonomi växer och ingenting annat. Det är helt avgörande.
Fru talman! Med tanke på detta är det väldigt förvånande att Vänsterpartiet vill minska hushållens köpkraft genom att belasta hushållen med högre skatter. När det gäller ungas möjligheter till arbete är det förvånande att inte Kent Persson är mer självkritisk till den politik som Vänsterpartiet stöttat och som Vänsterpartiet driver när det gäller utbildningspolitiken. Den utbildningspolitik som har bedrivits har gjort att unga i väldigt stor utsträckning inte är beredda för den arbetsmarknad som väntar dem. Där har Vänsterpartiet stöttat den förra regeringen, som fanns innan alliansregeringen, när det gäller utbildningspolitiken. Jag för min del tror inte att Vänsterpartiets lösningar i utbildningspolitiken skulle bidra till att unga fick en bättre situation och var bättre förberedda för arbetsmarknaden. Precis som jag sade i mitt anförande kan man inte diskutera detta område så snävt. Utbildningspolitik, hushållens köpkraft och många olika delar är avgörande för vad som händer när det gäller företag och företagande.
Fru talman! Det är absolut så. Jag kan lägga till att infrastruktursatsningarna är helt avgörande för näringslivets utveckling. Utan infrastruktur har vi heller inget näringsliv. Det finns en hel rad saker. Man kan inte lyfta ut näringspolitiken som en enskildhet och behandla den för sig. Man måste givetvis ta in samtliga politikområden för att förstå samhällsutveckling och vad som håller på att ske. Om vi ska tala någonting om skolan har allt inte varit bra. Det är inte något konstigt med det. Så är det. Däremot har jag väldigt svårt att förlika mig med betongpolitiken som nu förs i utbildningspolitiken. Jag tycker att det mer liknar den skola som jag gick i när jag växte upp. Den var allt annat än rolig i många stycken. Den vill jag inte ha tillbaka. Däremot har den politik som förts på skolans områden de senaste 15 åren inte heller varit bra. Den har inte lett dit vi hade önskat. Givetvis är det viktigt att man talar om kunskap och arbetskraftens kunskap när man talar om näringslivets utveckling. Vi halkar efter där. Vi har svårt att få utbildad arbetskraft därför att ungdomarna har valt fel vägar och gått ut i arbetslöshet. Men vi måste komma ihåg - det är det viktiga - att de insatser som regeringen har gjort när det gäller sänkningen av arbetsgivaravgiften för ungdomar inte har lett till att fler ungdomar har fått jobb. Vi har aldrig haft så hög ungdomsarbetslöshet som i dag. Det är ett faktum. Det hade varit bättre att sänka eller slopa sjuklöneavgiften för småföretag. Det hade varit en generell åtgärd som hade kunnat ge betydligt bättre effekt.
Fru talman! Jag förstår inte riktigt hur en höjning av arbetsgivaravgiften för unga skulle kunna gynna just unga människor. Kent Persson har tyvärr inte någon ytterligare replik. Han debatterade i sitt förra replikskifte med Mats Odell företagens konkurrenskraft internationellt. Han såg åtgärder för internationella investeringar och så vidare i Sverige. Om man tittar på Vänsterpartiets förslag i budgeten som helhet ser man att Kent Perssons parti till exempel vill att bolagsskatten ska höjas. Han vill slopa expertskatten. Han är emot arbetskraftsinvandring sedan tidigare. Han vill återinföra förmögenhetsskatten. Det är en rad förslag där som verkligen inte är positiva och som förtjänar att nämnas som en reaktion på det förra replikskiftet. Kent Persson har möjlighet att begära ytterligare talartid för att gå upp och förklara sig i två minuter här i slutet av debatten så att vi kan få klarhet i hur detta ska lösa de bekymmer som Kent Persson har för företagens villkor och investeringar i vårt land.

Fru talman! Jag har blivit kritiserad här från både det ena och det andra hållet för att jag uppenbarligen pratade i 7 minuter och 23 sekunder. Ni måste vara fantastiska som inte har annat att göra än att sitta och mäta hur länge jag pratar. Jag är stolt över det. Fru talman! Låt mig då säga att jag gjorde bedömningen att jag behövde prata några minuter om Saab i dag, vilket ingen av er har gjort. Det kanske är ett av de största näringspolitiska problemen. Det handlar ju inte bara om Saab, utan det handlar om hela fordonsklustret. Detta kommer vi att få diskutera under lång tid framöver. Jag gjorde den bedömningen; det kanske var en felbedömning men det var den jag gjorde. Det intressanta med Liselott Hagberg och även Hans Rothenbergs replikskiften är att ni inte vill tala om det som står i detta betänkande. Det vill ni inte prata ett dugg om. Ni vill prata om allt annat. Ni tycker nämligen att skattefrågor är så mycket intressantare att tala om. Jag skulle kunna bemöta Liselott Hagberg bland annat när det gäller restaurangmomsen. Det är en bransch som jag känner mycket väl till. Men jag tänker inte göra det, för debatten handlar inte om skattepolitik. Den handlar om näringspolitik, och jag vidhåller att näringspolitiken är förvånansvärt passiv. Liselott Hagberg kan få mitt anförande för att kunna läsa igenom vad jag hade tänkt säga under de tre fyra minuter jag pratade om Saab. Men det är inte det som är det viktigaste i sammanhanget. Det viktigaste för Liselott Hagberg är att få rabbla lite skatter. Då är Liselott Hagberg hemma på sin gata, och då kan hon skryta. Men när vi kommer till näringspolitiken är det tomt. Och det är tomma tunnor som skramlar mest.
Fru talman! Jag har precis som Börje Vestlund följt Saab sedan den ekonomiska krisen hösten 2008, så man kan säga att vi har följt Saab gemensamt under drygt tre års tid. Vi är alla bekymrade över situationen. Vi har väl alla känt hopp då och då om att det kommer en ny lösning som räddar situationen i Trollhättan. Dess värre kan vi i dag konstatera att så ser det inte ut så här långt, i alla fall. När det gäller mitt anförande är det klart att jag förstår att Börje Vestlund blir upprörd över att jag recenserar hans anförande. Det kan ju hända att jag, som är van att sitta på den andra sidan podiet, är van att följa en klocka. Det kanske var därför jag gjorde på detta sätt; det kan finnas en sådan förklaring. Jag avstod från att räkna upp alla olika delar och satsningar. Det är klart att jag skulle kunna ägna min tid åt att göra just detta, men jag hänvisade till Mats Odells anförande. Han redogjorde för detaljerna i betänkandet. Man kan inte, precis som också Kent Persson konstaterade tidigare, isolerat prata bara om detta område eftersom det påverkas av så många andra delar, som utbildningspolitik, infrastruktur, energifrågor, exportfrämjande och alla möjliga olika delar. Men det jag reagerade på i Börje Vestlunds anförande var när han sade att regeringen är idéfattig. Då hänvisade jag till budgetpropositionen i dess helhet, till tidigare budgetpropositioner och till en förenklad läsning genom att titta på en organisation som i allra högsta grad befinner sig i den verklighet som vi nu debatterar. Det var det jag gjorde för att förenkla för Börje Vestlund, om han nu inte hade sett alla effekter av regeringens politik.
Fru talman! Med de skattesänkningar ni har gjort är det klart att Företagarna är nöjda. Men det finns också andra frågor som både den nämnda företagarorganisationen och andra är mindre nöjda med. Det handlar om möjligheterna för företagen att växa, till exempel. Jag tänkte ägna mitt sista inlägg i denna replikomgång åt att säga att första gången jag närvarade vid en budgetdebatt här i riksdagen satt jag i trafikutskottet. Då talade en av Liselott Hagbergs partikamrater bara om regeringens politik och inget om sin egen politik. Jag ägnar åtminstone halva mitt anförande åt att tala om vår politik. Jag tycker att det är ungefär vad man ska göra. När man är i opposition har man trots allt att förhålla sig till vad regeringen har för politik och därmed också lägga våra förslag därefter. Nu blev det inte riktigt så i dag på grund av situationen med Saab, men jag brukar ägna ungefär en fjärdedel av anförandet åt att kritisera regeringen och tre fjärdedelar åt att tala om vår politik. Tyvärr blev det alltså inte så i dag, men jag tycker att jag gjorde en korrekt bedömning i sammanhanget. Men när man sedan kommer till replikskiftena och ska diskutera med er är det som sagt nästan bara skattefrågor ni vill diskutera. De sista sekundernas talartid kan jag ägna åt att säga att restaurangbranschen inte tillhör de branscher som har varit på tillbakagång. Den har inte behövt extrastöd, och det är inte en bransch som inte har vuxit under de senaste åren. Låt mig bara säga att när jag började i restaurangbranschen i slutet av 70-talet var 50 000-60 000 människor sysselsatta där. I dag är det närmare 200 000 - så nog har det skett mycket utveckling där.
Fru talman! Då kan jag rekommendera ytterligare läsning, och det är morgondagens protokoll. Där står vad jag har sagt när det gäller turism och innovationspolitik. För att göra det enkelt för Börje Vestlund och för att han ska slippa gå till Företagarnas hemsida och slippa läsa om de skatteförslag som han påstår är de enda vi debatterar här i dag kan jag läsa några saker som står på sidan: större möjligheter till tidsbegränsade anställningar, slopad revisionsplikt och lagstiftning mot osund konkurrens - som har ansetts mycket viktigt. Det var ett förslag som Börje Vestlund röstade emot, det vill säga konfliktlösning vid offentlig säljverksamhet på marknaden. Vidare står det om valfrihetssystem inom vård och omsorg, bättre yrkesutbildning, bättre villkor för nystartsjobb, ökade satsningar på infrastruktur, avreglerad apoteksmarknad och en ambition när det gäller minskat regelkrångel. Även om vi inte har kommit i mål än är det i alla fall en ambition som har påbörjats av regeringen och där det finns ett klart och tydligt mål. Vidare står det om förbättrad offentlig upphandling, anpassade trygghetssystem etcetera. Så nog har det gjorts mycket, och nog finns det många förslag som inte är att hänvisa till skatter. Det är precis dessa förslag som redan har genomförts och som jag redovisade till. Börje Vestlund påstår att detta är en visionslös regering. Jag vill hävda motsatsen. Precis som Börje Vestlund vill försvara den egna politiken på de två halva minuterna - och jag tillåter mig att säga att den socialdemokratiska politiken är tunn på detta område - vill jag peka på att regeringens politik är fyllig och full av visioner. Den innovationsstrategi som kommer nästa år blir av stor betydelse för det innovativa företagandet i vårt land.
Fru talman! Jag tänker börja med några lugnande ord till Börje. Det där var nästan lite roligt. Annie Lööf har varit minister i tolv veckor. Vi har inte haft någon budgetdebatt när det gäller hennes ansvarsområden förrän nu. Vi kan kanske inte beskylla henne för att inte har varit uppe här i talarstolen i våra debatter. Jag tycker också att det är fint av Börje Vestlund att han säger att han bekymrar sig för regeringens trovärdighet när det gäller Saab. Det tycker jag var mycket galant. Jag tror nog, utan att veta det, att Annie Lööf besöker eller prioriterar Saab och Trollhättan i stället för näringsutskottet. Jag tycker också att hon gjorde rätt val. Att vara entreprenör är att skapa, att förverkliga en idé och arbeta för ett bättre liv. Det är genom entreprenörens drivkraft som företag skapas. Det är genom fler företag som fler jobb skapas. Tillväxt handlar om företagare, entreprenörer, som vågar nyttja lokala och unika förutsättningar. Det handlar om företagare som när de utvecklar sin idé upplever stöd från sin omgivning, myndigheter, långivare och andra. Som politiker är det omöjligt att skapa jobb. Jobb skapas genom fler och växande företag. Politiken kan däremot bidra med ett gott näringslivsklimat baserat på stabila och långsiktiga spelregler som gynnar och uppmuntrar företagande. Det handlar om att skapa bästa möjliga grundläggande förutsättningar för företagande och för framväxten av innovativa miljöer där nya idéer blir företag och jobb. Regeringens övergripande mål för näringspolitiken är därför att stärka den svenska konkurrenskraften och skapa förutsättningar för fler jobb i fler och växande företag. Vi arbetar aktivt med att främja ett dynamiskt och innovativt näringsliv genom att utforma spelregler och ramvillkor så att start och utveckling av företag främjas. En helt central uppgift blir därför att skapa ett klimat där företagarna ska få så mycket tid som möjligt att lägga på sin kärnverksamhet. Entreprenören startade inte sitt företag för att ägna tiden åt att fylla i K10-blanketter. Centerpartiet känner till företagarnas vardag och har tagit på sig en av näringspolitikens viktigaste uppgifter, nämligen att bekämpa regelkrånglet. Som exempel kan nämnas att de 200 största informationskraven står för 92 procent av företagens administrativa kostnader. I Myndighetssverige händer det ständigt att företagare krävs på samma uppgift vid flera tillfällen. Det kan låta som en självklarhet, men inom regeringen har vi länge drivit målsättningen att en och samma uppgift bara ska lämnas en gång och till ett ställe. Med ett idogt och genomtänkt arbete har alliansregeringen också lyckats med någonting som ingen annan regering tidigare klarat av. Vi har vänt den historiska trenden och för första gången i svensk historia minskar företagens kostnader till följd av regelkrångel. Under sitt långa regeringsinnehav ägnade Socialdemokraterna i stället tiden åt att skapa mer byråkrati och större kostnader för företagarna. Det här är väl värt att komma ihåg när Socialdemokraternas tidigare stödparti Miljöpartiet står här i talarstolen och säger sig vara småföretagarnas bästa vän. När Miljöpartiet hade inflytande över regeringspolitiken klarade ni aldrig av att minska kostnaderna för småföretag. I skarp kontrast till det levererar alliansregeringen den typ av resultat som ni enbart pratar om. Jag kommer att koncentrera ganska mycket av det jag ska säga nu till kvinnors företagande. Vi har även valt att prata om turism, men det kommer min eminenta kollega Marie Wickberg att ägna sig åt. Fru talman! Alliansregeringen ser också att kvinnor fortfarande är underrepresenterade bland företagare i Sverige. Andelen företagande kvinnor av samtliga sysselsatta kvinnor är ynka 5,3 procent. Motsvarande siffra för män är 13,8 procent. Totalt av alla företagare i Sverige är 25 procent kvinnor. Det är dock positivt att notera att andelen kvinnor ökar. Under 2008 var till exempel 32 procent av nyföretagarna kvinnor. Av de här siffrorna finns en tydlig slutsats att dra. Vi har inte råd att låta kvinnors affärsidéer och innovativa lösningar för nya produkter och tjänster gå till spillo. Potentialen för ekonomisk tillväxt är enorm om antalet kvinnor som driver företag ökar och deras företag växer. För att skapa ett jämställt näringsliv är det viktigt att vi bryter utanförskap och strukturer i Sverige som konserverar fördelningen av makt och resurser mellan kvinnor och män. Ökad jämställdhet och entreprenörskap är viktigt, inte bara för individen utan också för att nå en hållbar tillväxt och konkurrens i hela landet. Regeringens mål är att kvinnor och män ska ha likvärdiga förutsättningar att nå inflytande i tillväxtarbetet och få tillgång till statliga tillväxtresurser. Regeringen har därför gjort särskilda satsningar för att främja kvinnors företagande. Sedan 2007 har regeringen till exempel satsat 100 miljoner kronor per år för att främja kvinnors företagande. Tillväxtverket har sedan 2007 drivit ett speciellt främjandeprogram. Insatserna omfattar bland annat rådgivningsinsatser, finansiering och programmet Styrelsekraft, som Almi Företagspartner AB driver. Tillväxtverkets program omfattar också ett uppmärksammat förebildsarbete som görs av ett nätverk med knappt 900 ambassadörer för kvinnors företagande. Ju fler kvinnor som driver företag och får operativa erfarenheter, desto större blir rekryteringsbasen till bolagsstyrelser och företagsledningar. Drygt 140 000 personer har hittills haft nytta av programmet. Totalt har drygt 700 regionalt beslutade affärs och innovationsutvecklingsprojekt genomförts under mandatperioden 2007-2010. I de regionala projekten anser 91 procent av dem som redan driver företag att deras deltagande har varit till nytta för företaget. Av dem som vid programstarten inte var företagare har 50 procent startat företag, och ytterligare 46 procent planerar att göra det inom fem år. Av de ca 200 kvinnor som har deltagit i Styrelsekraft har ungefär hälften blivit erbjudna en styrelseplats. Centerpartiet och alliansregeringen har varit pådrivande för det här arbetet, och det kommer också att fortsätta. Regeringen har också arbetat medvetet för att bolag ska rekrytera fler kvinnor till styrelser. Det är fortfarande mycket kvar att göra, men arbetet med jämställdhet i de statliga bolagen har gett resultat. Antalet kvinnor på ordförandeposter ökade till 37 procent, och andelen kvinnor bland ledamöterna uppgår nu till ungefär hälften. En viktig anledning till att få kvinnor driver företag är att den offentliga sektorn, inom vilken många kvinnor arbetar, länge har varit stängd för konkurrens och företagande. Regeringen har ökat möjligheterna för kvinnor att driva företag, bland annat genom införande av lagen om valfrihetssystem inom vård och omsorg, den så kallade LOV, vårdval i primärvården, barnomsorgspeng samt genom omregleringen av apoteksmarknaden. Rätten att tjäna pengar på sitt företag borde vara en självklarhet även för kvinnor. Sedan kan jag inte låta bli att kommentera några saker. Kent Persson från Vänsterpartiet kommenterade RUT-tjänsterna och sade någonting i stil med att regeringen prioriterade RUT-tjänster i stället för att se vad som hade med Astra Zeneca under finanskrisen. Kent Persson får rätta mig om jag har fel. Jag tycker att det är så typiskt att jämföra det med RUT-tjänster. Varför inte jämföra med ROT-tjänster eller någon annan sektor? Varför just RUT? Den kritik som kommer från oppositionshåll när det gäller RUT tror jag egentligen grundar sig på en speciell syn på kvinnor. Traditionellt är det så att kvinnor ofta har jobbat inom vård och omsorg och har städat hemma hos människor. Nu när man har möjlighet till vita jobb och dessutom kanske får möjlighet att öka sin lön är det helt plötsligt något fult. Jag har aldrig hört talas om drängtjänster, men däremot kallar oppositionen RUT-tjänsterna för pigtjänster. Det tycker jag är väldigt orättvist. Slutligen har jag ett litet bilkluster här framme. Det är en grön och en rosa bil. Jag tänkte att den rosa bilen ska gå till Kent Persson. Den kan han få tugga på medan han funderar på hur regeringen kommer att lösa Saabkrisen på bästa sätt. Han kan kanske också fundera över de arbetstillfällen som RUT-sektorn ger till samhället. Sedan har jag en grön liten bil. Det är till Börje Vestlund med en hälsning från näringsminister Annie Lööf. I detta anförande instämde Marie Wickberg , Jonas Jacobsson Gjörtler, Olof Lavesson, Cecilie Tenfjord-Toftby och Boriana Åberg samt Mats Odell .
Fru talman! Det är helt okej att ha olika uppfattningar i politiken, men man ska låta bli att ljuga. Jag tycker att man ska hålla sig till sanningen. Var det verkligen, Helena Lindahl, den borgerliga majoriteten som beslutade att påbörja regelförenklingsarbetet? Hur var det egentligen? Vem var det som fattade beslut i kammaren om de 25 procenten? Jag hade inte tänkt begära replik på Helena Lindahl, men när man står i kammaren och ljuger, för det var en ren lögn, måste jag göra det. Om man ska vara riktigt noga minskade vi regelbördan riktigt ordenligt, framför allt på skatteområdet. Vi gick från att ha ett av Västeuropas krångligaste skattesystem till att få ett av Västeuropas kanske enklaste skattesystem att hantera. Det var en insats som gjordes. Det sades att många företag startades så fort alliansregeringen tillträdde. Var det riktigt sant? Hade inte det börjat några år tidigare? Sanningen är den att det var problem med nyföretagandet. Det var ett problem vi läste om i OECD-rapporter - jag tittar på Mats Odell - i flera år, och mycket av det berodde på att vi fortfarande låg och skvalpade i vågorna av 90-talskrisen. Det tog inte bara 90-talet att reda ut det, utan vi var nästan inne på 00-talet innan alla de problemen var utredda. Tycker verkligen Helena Lindahl att hon ska stå i talarstolen och ljuga inför kammaren?
Fru talman! Min ambition har inte varit att stå och ljuga inför kammaren. Jag kan bara konstatera att Socialdemokraterna inte bidrog till att skapa regelförenklingar. Kan Börje Vestlund presentera några siffror på hur det regelförenklingsarbetet såg ut? Då tänker jag på alla departement. Det skulle vara intressant att höra. Ja, Mona Sahlin startade den processen, men gav den någon effekt? Det är det jag kritiserar. På tal om att ljuga kan jag säga att det är lite intressant. Jag skulle nämligen vilja kasta tillbaka en fråga till Börje Vestlund, och den har absolut att göra med näringsfrågor. Det gäller den så kallade Norrbotniabanan, som är oerhört viktig för skogsnäringen och gruvnäringen i norra Sverige. Företrädare för Socialdemokraterna går på debattplats ut, senast i dag, i en av de norrländska tidningarna - och det har jag också hört i många andra sammanhang - och säger att det finns finansiering till Norrbotniabanan i Socialdemokraternas skuggbudget. Där finns inga pengar över huvud taget till den. Vad gäller att ljuga och lura väljarna måste jag därför säga: Städa framför egen dörr! Jag tycker att det verkligen är att lura väljarna. Det enda som finns i Socialdemokraternas skuggbudget om detta står på s. 84, där det sägs att ni ska återkomma med något slags infrastrukturplan. När kommer den infrastrukturplanen? Ni har ju redan gått ut och lovat vitt och brett, precis som ni gjort om kilometerskatten, som ska finansiera tunnelbanebygget i Stockholm. Jag skulle vilja ha svar framför allt om Norrbotniabanan, Börje Vestlund.
Fru talman! Jag diskuterar gärna infrastrukturpolitik. Jag tycker dock inte att det hör hemma i den här debatten där vi behandlar näringspolitiken. Det är klart att det är mycket som ingår i näringspolitiken, men jag tänker inte ta upp det nu. Det finns andra saker som ni gjorde när ni tillträdde, Helena Lindahl. Arbetsgivaravgiften höjdes med 37 000 kronor per anställd för de allra minsta företagen. Det gavs ingen kompensation för det när man sedan arbetade vidare på det. Jag måste också säga en sak om RUT. Vi från Socialdemokraterna har beträffande RUT och ROT bara sagt att vi tycker att det är komplicerat när man vill dutta i näringspolitiken - lite RUT här, lite ROT där, en sänkning av restaurangmomsen här, möjligen lite LOV där. Däremot vill man inte göra någonting helt, någon generell näringslivssatsning. Och så säger man att vi skulle vara emot RUT-avdraget för att det handlar om kvinnor, men inte mot ROT-avdraget. Eftersom ni säger att det handlar om kvinnors företagande måste det vara så att ni gör bedömningen att kvinnor ska vara företagare inom just RUT-sektorn. Det måste jag säga gör mig förvånad. Vår företagarpolitik och näringspolitik går ut på att kvinnor ska finnas inom alla delar av näringspolitiken. Vi skapar ingen särskild politik för att det ska passa just kvinnor. Vi vill stimulera kvinnor att bli företagare men inte på det sättet som ni gör. Vi anser att det är fel väg att gå. Jag måste säga ytterligare en sak. Man ska inte slå sig för bröstet, för ungdomsarbetslösheten har aldrig varit högre.
Fru talman! Jag tycker visst att Norrbotniabanan hör till näringspolitiken. Det är en av de viktigaste satsningarna för att näringslivet i norra Sverige ska kunna vara konkurrenskraftigt. Näringslivet i norra Sverige bidrar till en stor del av Sveriges ekonomi, så jag tycker att Börje Vestlund ska gå hem och läsa på om han vill hänvisa Norrbotniabanan till att enbart vara ett infrastrukturprojekt. Det är mycket mer än så. När det gäller RUT och ROT minns jag att Mona Sahlin för kanske tio år sedan kom ut med någon bok där hon hyllade RUT och trodde att det skulle skapa fler vita jobb så att kvinnor inte skulle behöva jobba svart. Dessutom skulle det ge kvinnor större möjligheter att göra karriär och eventuellt höja lönen. Men helt plötsligt gick Socialdemokraterna i förra valrörelsen ut och sade att nej, RUT är fult, det är pigjobb, och jag antar att de med pigjobb menade traditionella kvinnojobb. Inte en enda gång hörde man talas om drängjobben, och det är det jag vänder mig mot. Det skapar en bild av att traditionella kvinnoyrken skulle vara någonting fult. Det är det jag är ute efter. Sedan har vi ungdomsarbetslösheten, Börje Vestlund. Ni vill ju ta bort den dubbla sänkningen av arbetsgivaravgiften för ungdomar. Ni säger att det inte har skapat några jobb. Tror ni verkligen att om man lägger på den avgiften kommer det att skapa fler ungdomsjobb? Jag var på Max i Skellefteå i fredags. Där välkomnade man sänkt restaurangmoms och tyckte att det var jättebra med en sänkning av arbetsgivaravgiften för ungdomar. På det sättet har de kunnat anställa många. Max är ett föregångsföretag, för de anställer många som kanske inte skulle få anställning på andra ställen, det vill säga människor från alla samhällsskikt. Börje Vestlund och jag skulle nog kunna ha en särskild debatt om det, för jag tycker att han har fel.
Fru talman! Låt mig börja med RUT och ROT. Vi har gjort en annan prioritering när det gäller RUT, vilket nog är väl känt för de flesta i kammaren, av den enkla anledningen att vi använder pengarna till andra insatser, till insatser i barnomsorgen. Det har inte att göra med någonting annat. Det är du, Helena, som tycker att RUT-avdrag ger bra möjligheter för kvinnor att starta företag. Det är som Börje Vestlund sade, att du hänvisar kvinnorna till RUT. Den typen av uppdelad företagsamhet avvisar Vänsterpartiet. Vad beträffar ROT har vi från Vänsterpartiet alltid sagt att vi ska använda den när konjunkturerna viker. Det har nämligen visat sig vara ett mycket bra instrument att sätta in i en lågkonjunktur, det absolut bästa för att stimulera ekonomin. När det gäller diskussionen om Astra Zeneca, när de gick ut med sitt varsel, var det just så. Vi orkade inte lyfta blicken och diskutera de stora samhällsproblemen, utan vi höll fast vid en diskussion om hushållsnära tjänster. Det var det som präglade pressen, och det var det som präglade debatterna i kammaren. Jag säger inte att vi ska lasta regeringen för det. Inte heller oppositionen orkade lyfta blicken. Den kritiken faller lika mycket tillbaka på oppositionen. Jag ska inte säga att jag försökte lyfta blicken. Det vore att ta åt sig mer än jag orkar med i ett pressmeddelande. Jag var också fast i det. Det är det som är så farligt. Det är där svagheten ligger. Vi ser inte de stora samhällsförändringar som är på gång, utan vi fastnar i småttigheter.
Fru talman! Det var bra att jag fick ett litet klargörande från Kent Persson, för jag kände med ens att jag blev ganska besviken på Vänsterpartiet och Kent Persson. Samtidigt undrar jag fortfarande varför du jämförde RUT med Astra Zeneca. Det är så typiskt: Det är aldrig några diskussioner när det gäller gubbavdragen och ROT, men pigjobben diskuterar man. Sedan står ni och funderar över varför jag pratar om RUT och att det skulle vara lika med kvinnojobb. Men varför kallar ni det för pigjobb då? Ni pratar aldrig om några drängjobb. Det ska alltså vara finare att sätta in fönster än att tvätta dem. Det är rena rama dumheterna. Jag tror att RUT-tjänsterna har skapat ungefär 5 000-7 000 nya arbetstillfällen. Tar man bort RUT-avdraget kommer många av de personer som tidigare har jobbat svart att inte ha några jobb. En av min mammas väninnor, som kommer från Polen, jobbade svart i många år. Äntligen har hon fått möjlighet att få in pensionspengar. Hon har fått ett vitt jobb, och äntligen får hon ett lönekuvert. Det är verkligheten för många människor. Jag skulle vilja ställa en fråga till Kent Persson angående Norrbotniabanan. Jag ställde den även till Börje Vestlund. Jag blev väldigt besviken på Jonas Sjöstedt och Vänsterpartiet när ni gick ut och sade att det fanns en finansiering till Norrbotniabanan medan det i er skuggbudget inte finns några pengar avsatta till Norrbotniabanan. Inte med ett ord nämns Norrbotniabanan i skuggbudgeten. Då undrar jag: Varför gör ni inte det i skuggbudgeten, om det är så att ni vill prioritera ett bygge av en så viktig satsning som Norrbotniabanan är för Norrland? Då tycker jag, Kent Persson, att det känns som att det är att lura väljarna.
Fru talman! Jag vet inte, Helena, vilka pigjobb det är jag har pratat om här. Och vilka drängjobb är det jag har tagit upp i den här debatten? Jag använder över huvud taget inte orden "drängjobb" eller "pigjobb". Det gör inte Vänsterpartiet. Det där har du säkert fått om bakfoten. Inte vet jag om du inte hör vad jag säger. Det är möjligt att jag är väldigt otydlig. Men jag tog upp RUT-avdraget och hushållsnära tjänster. Det var vad vi orkade diskutera i kammaren när vi samtidigt hade de stora varslen på Astra Zeneca i Lund. Det var ingen diskussion eller debatt om det, som är så oerhört viktigt för svensk industriell utveckling. Vi satt fast i diskussionen om hushållsnära tjänster. Jag hoppas att du hör vad jag säger. Jag skulle aldrig använda orden "pigjobb" eller "drängjobb" när jag eller min hustru går hemma och städar. Det är väldigt förnedrande att över huvud taget benämna det på det sättet. De oavlönade jobb som görs i hemmen, oavsett om de görs av kvinnor eller män - nu är merparten kvinnor - är oerhört värdefulla. De görs och ska göras, om man så vill. Jag gör det inte gärna, men jag gör det i alla fall, på onsdag till exempel.
Fru talman! Det var väldigt bra. Jag ska komma ihåg det. Kent Persson får ta med sig den passningen till Lars Ohly, som vid ett flertal tillfällen har fört debatten om pigjobb. Nåväl! Det var synd att jag inte fick svar på frågan om Norrbotniabanan. Det är en oerhört viktig näringslivssatsning i norra Sverige. Men jag hoppas att vi kanske kan återkomma till den diskussionen, Kent Persson. Det känns heller inte rätt att jag står och diskuterar när jag inte får något svar. Jag tackar så mycket för debatten och hoppas att ni vill tugga på varsin bil från mitt lilla bilkluster.

Fru talman! Jag vill inledningsvis instämma i Börje Vestlunds anförande tidigare i den här debatten som på ett ganska tydligt sätt redovisade skiljelinjerna mellan å ena sidan regeringens och majoritetspartiernas politik på det här området och å andra sidan den socialdemokratiska politiken. Fru talman! Regeringens mål för näringspolitiken är mycket tydligt. Mats Odell nämnde det alldeles själv i inledningen av sitt anförande. Jag citerar rakt ur propositionen: "Målet för näringspolitiken är att stärka den svenska konkurrenskraften och skapa förutsättningar för fler jobb i fler och växande företag, för att därigenom bryta utanförskapet." Som sagt inledde Mats Odell sitt anförande med just detta. Det är alltså regeringens viktigaste mål för näringspolitiken som presenteras på detta väldigt tydliga sätt: fler jobb och minskat utanförskap. Därför är också det regeringen har åstadkommit väldigt lätt att mäta. Det är väldigt enkelt att utvärdera hur man lyckas med dessa viktiga målsättningar. Är regeringen på rätt väg? Har regeringens näringspolitik den kraftfulla effekt på Sveriges tillväxt som man önskar? Ger regeringens politik fler jobb? Minskar regeringens politik utanförskapet? Låt oss granska fakta. För det första - jobben. Enligt Arbetsförmedlingens statistik var 8,2 procent av arbetskraften öppet arbetslösa eller inskrivna i program i slutet av november i ett läge då alla tecken pekar på att arbetsmarknaden viker nedåt och att antalet nyinskrivna arbetslösa återigen vänder uppåt. Sverige är i dag ett land med en massarbetslöshet som bitit sig fast och riskerar att öka när konjunkturen nu faller. I detta ljus, fru talman, vill jag påstå att regeringens näringspolitik misslyckats jämfört med de egna uppsatta målen. För det andra - utanförskapet. Enligt en färsk undersökning från riksdagens utredningstjänst är utanförskapet kvar på i princip samma nivå som 2006 enligt den definition som Moderaterna själva använde i valrörelsen 2006. Att 1,2 miljoner människor lever i utanförskap och att socialbidragskostnaderna skenar när vi står inför en period med ökande arbetslöshet är mycket oroande. Mot den bakgrunden, fru talman, kan man återigen inte säga annat än att regeringens mål med näringspolitiken havererat. Fru talman! Vi socialdemokrater har högre ambitioner med näringspolitiken än regeringen. Näringspolitiken ska bygga på insikten att Sverige i den globala konkurrensen ska konkurrera med högt kunskapsinnehåll, höga förädlingsvärden, forskning och innovationskraft. Sverige ska vara en ledande kunskaps och forskningsnation. Vår vision bygger på att Sverige ska vara bäst, inte billigast. Grundläggande för en modern näringslivspolitik måste därför vara kraftfulla satsningar i vårt utbildningssystem - satsningar som presenterades av socialdemokratiska företrädare i utbildningsutskottet i en tidigare debatt i dag. Men det krävs också en mer strategisk samverkan mellan staten, näringslivet och akademin. I den meningen, fru talman, har de senaste fem åren med borgerliga regeringar varit bortkastade år, vill jag påstå. Regeringens passivitet i relationsbyggandet med näringslivet och akademin kan inte kännetecknas som något annat än ren och skär beröringsskräck, en beröringsskräck som är djupt olycklig och fullkomligt obegriplig. Runt om i världen har regering efter regering tagit stora steg i riktning mot ökad samverkan med näringslivet och akademin. Inom EU är samma färdriktning tydlig. Risken är att Sverige blir ifrånsprunget eller i varje fall får kämpa väldigt hårt för att komma i kapp. Först till hösten ska regeringen presentera sin politik på forsknings och innovationsområdena. Fru talman! Vi socialdemokrater lider inte av beröringsskräck inför akademin och näringslivet, tvärtom. Genom historien har vi också visat värdet av en nära samverkan med näringslivet och forskarsamhället. Jag vill faktiskt påstå att just den insikten, som vi socialdemokrater har burit med oss, har bidragit till att göra Sverige till ett av västvärldens mest framgångsrika industriländer. I budgetmotion efter budgetmotion har vi socialdemokrater också föreslagit att staten ska avsätta resurser för att utveckla en strategisk samverkan med näringslivet och akademin, och under de kommande fyra åren vill vi socialdemokrater avsätta 500 miljoner kronor årligen för ett nytt anslag, som vi har valt att kalla Strategisk samverkan. Medlen ska användas för att utveckla olika former av samverkan mellan forskning och näringsliv. Det handlar om att skapa innovationskluster, attrahera internationella forskningsinvesteringar, förbättra tillgången till riskkapital och bygga upp strategiska samverkansprogram för att möta de framtida behoven och därmed klara den nödvändiga omställningen av svensk industri. Några områden som vi vill rikta särskilt fokus mot är transporter, miljö och energi, hälsa och livsvetenskap. Som ett komplement till detta vill vi också inrätta en riskkapitalfond på 3 miljarder kronor. Fonden ska ha fokus på små och medelstora industri och tjänsteföretag, agera marknadskompletterande och på ett sådant sätt att det statliga engagemanget kan avslutas när företaget nått en mognad som möjliggör privat finansiering. Dessutom vill vi införa ett riskkapitalavdrag för dem som investerar upp till 100 000 kronor i mindre företag. Detta är exempel på vår politik för att lösa problem som många mindre företag möter när de vill växa. Vi vill skapa en strategi för innovation som innehåller kraftfulla satsningar på innovationsområden och att det byggs upp effektiva strukturer för kunskapsöverföring och teknikutveckling mellan akademin och industrin genom innovationskluster. Om Sverige ska fortsätta vara en ledande industrination måste forskning, högre utbildning och innovation bilda ett väl fungerande sammanhang. Industriforskningsinstitutens roll måste stärkas, och särskilt viktigt är att framhålla deras vikt för att stärka högskolornas koppling till de mindre företagen. Vi vill också inrätta ett särskilt tjänsteforskningsinstitut. Fru talman! Under hösten har en mängd inspel gjorts till Näringsdepartementet inför de förslag regeringen i höst ska presentera när det gäller forsknings och innovationsfrågor, och glädjande nog kan jag konstatera att vår politik på de här områdena svarar väl upp mot de synpunkter som nu presenteras av såväl industrins som akademins företrädare. Nu är det upp till bevis för regeringen, och vi får verkligen hoppas att de synpunkter som lämnats in tas till vara. Efter fem förlorade år får regeringen finna sig i att förväntningarna är höga. Fru talman! Jag vill sluta där jag började, nämligen med frågan om regeringens mål med näringspolitiken. Jag upprepar: Regeringens mål är att "stärka den svenska konkurrenskraften och skapa förutsättningar för fler jobb i fler och växande företag för att därigenom bryta utanförskapet". Jag skulle inte bli förvånad i fall regeringens kreativa spinndoktorer och strateger snart väljer att formulera sig annorlunda, för så smärtsamt dålig måluppfyllelse på ett för Sverige så viktigt politikområde har vi sällan skådat. Det är mycket långt till målen.

Fru talman! Jag skulle vilja börja med att fundera lite över hur tjock plånbok man kan ha som socialdemokrat om man dristar sig till att kalla det för "duttande" när det handlar om miljardsatsningar på sänkta arbetsgivaravgifter, sänkt restaurangmoms och satsningar på RUT och ROT-avdrag. Det är ett ganska rejält duttande, skulle jag vilja säga. Man kan också fundera över om den globala finanskrisen helt har gått socialdemokratin förbi. Det verkar som om det inte har hänt någonting sedan 2006, då den borgerliga regeringen tog över. Det är som om världen inte har varit nere i en av de djupaste kriser vi någon gång har sett. Det är både märkligt och en aning ansvarslöst! Generella insatser för företagande är viktigt för att man i hela landet ska kunna skapa tillväxt och ett attraktivt företagsklimat. Förutsättningarna i olika delar av Sverige ser olika ut. Utöver det generella reformarbetet är det därför nödvändigt med specifika insatser. Det är genom företagande som alla delar av Sverige kan bidra till vårt lands tillväxt. Regeringens mål är utvecklingskraft i alla delar av landet. Människor i hela Sverige ska kunna växa och utvecklas av egen kraft. Det är nämligen summan av alla regioners tillväxt som bygger Sverige, och för att detta ska bli verklighet krävs en stark lokal och regional konkurrenskraft. Ett exempel på en näring som finns över hela Sverige är turismen. Turistnäringen har, mätt i exporttermer, ökat med smått otroliga 115 procent på tio år. Det betyder att i dagsläget arbetar 160 000 människor med turism, vilket är 25 procent fler än för bara tio år sedan. Den här branschen står för 2,9 procent av Sveriges totala bnp. Detta gör att turistnäringen nu konkurrerar i storlek med till exempel järn-, stål-, trä och massaindustrin, eller bilindustrin för den delen. Jag tycker att det är fantastiskt att vi i hela vårt avlånga land har kvinnor och män, unga och gamla med varierande kulturella bakgrunder som med nytänkande och entreprenörsanda skapar denna växande basnäring. Turistnäringen är en näring som kan frodas i alla delar av landet. I glesbygd och landsbygd är turistsektorn ofta en av de allra viktigaste arbetsskaparna. Jobben inom turismen går dessutom ofta till ungdomar, kvinnor och invandrare. Över hälften av de anställda inom turistsektorn är under 35 år. En tredjedel av alla som jobbar inom restaurangbranschen har utländsk bakgrund. Till detta kan man lägga att andelen kvinnor och andelen kvinnligt företagande är särskilt hög inom turistnäringen, och då ser man vilken dynamik som den här näringen bidrar med till det svenska näringslivet. För att ytterligare bidra till branschens tillväxt satsar regeringen 60 miljoner under de närmaste tre åren på turistnäringen. Tanken med detta är naturligtvis att hela Sverige ska dra nytta av den positiva utvecklingen. Pengarna ska gå till att stärka och utveckla turistdestinationer, framför allt i glesbygd. De ska gå till kvalitets och affärsutveckling hos små och medelstora turistföretag. Till detta ska läggas att det har blivit enklare att säsongsanställa. Centerpartiet har tillsammans med regeringen sett till att det blir sänkt moms på restaurang och cateringtjänster. Detta är bara några exempel på generella åtgärder som har fått extra stort positivt genomslag i turistbranschen. Turistnäringen består till största del av små företag med verksamheter som ofta är i gränslandet mellan en mängd nationella och regionala myndighetsområden. Detta innebär att offentliga strukturer och utformningen av regelverk ofta inte är särskilt anpassade till företag inom turistnäringen. Risken är att man drabbas extra hårt av krångliga regler och oklar byråkrati. Detta är något som Centerpartiet och alliansregeringen jobbar hårt för att komma till rätta med. Det är därför viktigt att också ha ett turistperspektiv när det gäller till exempel nyttjande av kulturhistoriska fastigheter, regler kring vägskyltar, naturleder och jakt, liksom att man tar hänsyn till kommersiella intressen och att handläggning av utskänkningstillstånd sker smidigt. Allt detta hänger ihop. Dessutom är det viktigt att myndigheter vars ansvarsområden påverkar turistföretags vardag verkligen pratar med varandra. Att utformningen av regelverk även passar turistföretag är lika viktigt som samordning. Vi och regeringen har därför valt att särskilt fokusera på turistnäringen i det regelförenklingsarbete som till exempel min eminenta kollega Helena Lindahl har pratat mer om här i dag. Regeringen har arbetat aktivt med att förbättra näringslivsklimatet genom utformning av goda ramvillkor för företagande. Utöver de åtgärder som jag tidigare har berört har regeringen också insatser i budgeten som handlar om kapitalförsörjning, skatter, konkurrens och innovationsfrämjande. Det är klart att vi ska vara ärliga. Vi kan naturligtvis säga att det finns mycket kvar att göra för svenskt företagsklimat och för att skapa ett företagsklimat som inte bara är bra utan som faktiskt är i världsklass. Men med den samlade budgetpropositionen tar vi ytterligare steg i rätt riktning. Jag tror också att kombinationen av generella åtgärder och riktade åtgärder är en klok lösning. För oss i Centerpartiet är det solklart att fler företag är bra för Sverige. Vi uppmuntrar därför till entreprenörskap och företagande. Det är bara genom fler och växande företag som alla regioner i Sverige kan bidra till vår gemensamma tillväxt och till vår välfärd.

Fru talman! Jag valde att hoppa in i debatten efter att ha funderat lite över en del inlägg och utläggningar som har varit kring biltillverkaren Saab.

Jag vet också att det går upp och ned i branschen. Det är varken första eller sista gången som vi råkar ut för att arbetstillfällen är hotade. När det gäller Saab tror jag att det är få utanför en väldigt trång krets som vet vilka hot som har funnits och vilka möjligheter som nu återstår när det gäller att rädda bolaget och arbetstillfällena. Trots försöken att få det att låta annorlunda tror jag att vi kan känna oss helt trygga i att regeringen i samverkan med duktiga regionpolitiker, varav många är socialdemokrater, har gjort och gör det som är möjligt för att ta till vara den gnutta hopp som ändå syns i denna långa, mörka tunnel. Om inte annat visade man det under den förra fordonskrisen, när samspelet mellan de regionala samordnarna - Lars Bäckström, landshövdingen, och Kent Johansson - och Näringsdepartementet och regeringen med Maud Olofsson visade sig fungera väldigt väl. Vi lider självklart med de anställda och förundras över alla turer som ändå i slutändan stod och föll med ett principbeslut från det mäktiga bilföretaget GM:s ledning, världens näst största biltillverkare efter Toyota med fyra amerikanska märken, två europeiska och två asiatiska. Men jag erinrar mig också hur det var under de år då Sveriges statsminister hette Göran och hade en näringsminister som jag inte riktigt kommer ihåg namnet på. Frågan var då var den nya europeiska Chevroletmodellen med tillhörande plattform skulle tillverkas. Skulle den tillverkas i Trollhättan eller i tyska Rüsselsheim? Mot löften att satsa på riksväg 45 och bättre kommunikationer i Götaälvdalen kunde Trollhättefabriken ändå leva vidare. Men det var först sedan Alliansen tillträdde i regeringen som man insåg att det helt och hållet saknades ekonomisk täckning för att infria det löftet. Därför är det ödets ironi att vi nu, när projektet Bana väg i väst nästan är färdigt, ser vad som dess värre verkar vara slutet på eran Saab Automobil i Trollhättan. Vi ser slutet på Saab men knappast slutet för fordonsindustrin i Västsverige. Tack vare att vi nu har genomfört satsningen på infrastruktur ser vi möjlighet för de personer som bor i Fyrbodalsområdet och arbetar i fordonsindustrin att hitta arbeten inom det området och möjlighet för företag att etablera sig där - där industritraditionen finns, där teknikkunnandet finns och där arbetskraften finns. I stället för att klaga på att Annie Lööf inte är här borde Börje Vestlund fundera lite grann över hans eget partis olika utspel kring Saab. Att staten skulle gå in och i praktiken köpa bilföretaget utan att veta någonting om dess framtid och dess förutsättningar att överleva, nej, fru talman, med facit i hand vet vi att det inte hade varit någon bra lösning. Därför är det svårt att finna någon som helst trovärdighet i den kritik som man nu passar på att framföra denna dag mot regeringen.

Fru talman! Tack så mycket, Ola Johansson, för ett klargörande inlägg som jag tycker att vi hade kunnat få från de andra kamraterna på den borgerliga sidan under kvällen! Jag tycker att det var bra att vi kunde få det. Jag frågade egentligen var den beredskap fanns som Annie Lööf berättade om. När Annie Lööf var nytillträdd kom hon ju till näringsutskottet och berättade om Saab och situationen för Saab. Det hade vi begärt sedan lång tid tillbaka, men det hade inte varit möjligt att någon annan hade kommit förrän just då. Vi var tacksamma för den informationen. Men någonstans fanns en risk även vid det tillfället att det kanske inte skulle gå hela vägen utan gå mot konkurs. Och det måste vara så att det är vid det tillfället man kan göra något ordentligt från politikens sida. Vi frågade efter beredskap, och då sade Annie Lööf: Vi har en beredskapsplan. Det var den beredskapsplanen som jag snarare efterlyste i dag. Låt mig också säga: Det blir lite tjatigt när ni sitter i era borgerliga kammare och ska häckla oss socialdemokrater och tar en liten, liten lögn och gör den större och större. Det finns ingen socialdemokratisk politiker som seriöst har sagt att vi ska köpa Saab! Det finns ingen som har gjort det. Det har förekommit spekulationer om på vilket sätt man kan stödja Saab, och så har det förts ett resonemang om detta. Men att gå in som ägare av Saab har vi faktiskt inte föreslagit i något sammanhang. Det kan ni sluta med, så ska jag lova att jag ska sluta häckla er för andra saker. Men vi kan sluta med detta och försöka prata om vad vi faktiskt har föreslagit och inte föreslagit.
Fru talman! Jag vet inte hur jag ska kommentera Börje Vestlunds tack. Jag tar naturligtvis emot det och är glad för de uppskattande orden. När det gäller beredskapen handlar det inte om några nyheter - fordonskriser har inträffat förut. Senast var det många av våra stora tillverkare som inte blev av med sina lager därför att det inte var möjligt att låna pengar för att iscensätta de leveranser som var planerade. Då fanns det en beredskap hos näringsministern tillsammans med de regionala samordnarna för att skapa en utvecklingskraft som genererade arbeten. Den typen av beredskap finns hela tiden. När det gäller just Saabfrågan är jag helt övertygad om att processen har varit så utdragen att den beredskapen finns. Jag är inte närvarande när näringsutskottet får sina dragningar av ministern. Men jag är säker på att även Börje Vestlund känner en trygghet. Beträffande vad som är sagt och gjort kan jag bara erinra mig den debatt som har varit. Det var Mona Sahlin som var ute i den diskussionen, bland annat i samband med valrörelsen.
Fru talman! Det var hon inte, men vi kan diskutera det vid ett annat tillfälle. Då får i så fall Ola Johansson plocka fram det citatet. Det ska bli intressant att se. Vi har diskuterat detta med Mona Sahlin, och det stämmer inte. Men det är något jag möjligen kan efterlysa. När vi hade den förra fordonskrisen, när den ekonomiska krisen var, gjorde vi ett antal saker. Jag tror faktiskt att det var just denna kväll för ett antal år sedan som vi hade en debatt om hur man skulle se till att hjälpa fordonsindustrin. Man tillsatte då, precis som Ola Johansson sade, Kent Johansson och Bäckström för att rodda det. Det är väl snarare något sådant vi behöver, snarare i de environgerna vi behöver hitta en lösning för att hjälpa Saab i det här sammanhanget. Det skulle ha varit paketet. Det skulle ha varit beredskapen, att det faktiskt finns en möjlighet att se på hur man ska kunna göra. Det handlar ju inte bara om Saab, utan det handlar om hela fordonsklustret i Västsverige, som kommer att få väldigt stora problem nu. Jag förstår att Ola Johansson inte har varit på våra sammanträden. Men jag kan garantera Ola Johansson att det har varit ett uppvaktande och en diskussion, brevskrivande och mejlskrivande från fordonsindustrin och inte minst underleverantörerna, som har varit bekymrade och förmodligen är ännu mer bekymrade i dag. Det är väl snarare den typen av aktivitet som skulle behövas när Saab har hamnat i den situation som man har hamnat i.
Fru talman! Jag kan inte säga exakt på dagen hur länge sedan det var Saabfabriken stannade. Men det faktum att ingen har haft någonting att göra med att bygga bilar under en väldigt lång tid i bilfabriken i Trollhättan eller att underleverantörerna inte har haft några delar att leverera är ju ingen nyhet. När det gäller de arbetstillfällen som vi säger måste skapas handlar det framför allt om de Saabarbetare som i dag står inför utsikten att för en gångs skull få lön. Men när det gäller övriga arbetstillfällen i Saab är det en pågående process.